Herr talman! Jag skall inte försöka att tävla med handelskammaren eller andra då det gäller att beskriva eländet vid SJ. Jag skall inte heller delta i den fotbollsmatch som man av allt att döma har börjat här. Vpk tillhör tydligen B-laget — vi får inte vara med i utskotten. Därför måste vi ta litet mer tid i anspråk för att redogöra för vår syn på dessa frågor. Om vi inte är med i utskotten, är åtminstone jag vid järnvägen, där jag har varit i 40 år. Från den utgångspunkten tror jag mig ha några synpunkter på företaget. SJ har uppenbarligen brister, och de sammanhänger inte enbart med resursproblem utan också med organisationen. Det vore fel att förklara järnvägens bristande resurser enbart med de senaste årens otillräckliga investeringar. Man måste gå några decennier bakåt i tiden för att få en bild som är så sann som möjligt. Under det andra världskriget hade Sverige att lita till sina järnvägar för att klara transporter av t.ex. inhemskt bränsle. Efter kriget var landets järnvägsväsende totalt nedslitet. Men då kom den stormande vågen av bilar. Från 1948 till 1953 mer än tredubblades antalet registrerade personbilar och nådde upp till omkring en halv miljon. Antalet lastbilar uppgick samma år till 100 000, med expansionens tyngdpunkt förlagd till de s.k. långtradarna. Under tioårsperioden efter 1953 fram till 1963 skedde en ny dryg tredubbling av antalet personbilar till ca 1,56 miljoner. Denna trend har, som alla vet, fortsatt de senaste decennierna. Studerar man bruttoinvesteringarna i den svenska transportsektorn finner man att järnvägarna år 1960 erhöll ca 9 26 av dessa, medan personbilarna som jämförelse erhöll över 48 90. År 1976 hade järnvägarnas andel sjunkit till 4,2 26, medan personbilarnas andel hade stigit till nästan 57 90. I SJ:s anslagsframställning för 1978/79 finns en annan intressant redovisning av investeringsutvecklingen vid verket. Den visar att om index för investeringarna 1967 78 till talet 67, dvs. med 33-34 20. Detta visar, herr talman, att försummelserna vad gäller järnvägsinvesteringar är av gammalt datum och inte en företeelse som utan vidare kan kopplas till det borgerliga maktövertagandet. Det finns ingen anledning att inte låtsas om detta förhållande. Jag tror att alla parter tjänar på att se verkligheten i vitögat. Naturligtvis bekräftar också statistiken tendensen mot ökad biltrafik. Järnvägen hade så sent som 1950 t.ex. 47 96 av det samlade persontrafikarbetet, men minskade 1964 drastiskt denna andel till 11 26 och 1970 till bara 8 70. Enligt transportrådets anslagsframställning för 1981/82 har järnvägen alltjämt 8 2 av persontrafikarbetet totalt sett, men likväl en rätt kraftig nominell ökning. I den långväga trafiken — dvs. avstånd på över 10 mil — svarar främst järnvägen och flyget för uppåt 25 20 av resandet. Det är naturligtvis i fråga om det kortväga resandet som järnvägen inte är konkurrenskraftig.

Herr talman! Jag skall i all korthet besvara de frågor som Sven Henricsson ställde till mig i sitt anförande. Den första frågan ger mig anledning att be Sven Henricsson att lyssna uppmärksamt. I hans anförande fanns nämligen en antydan om att vi borgerliga, också vi moderater, skulle anse att SJ-personalen inte arbetat tillräckligt rationellt. Så är inte fallet. Jag sade följande: ”SJ-personalen på alla nivåer utförde under den då till synes ändlösa vinterperioden en arbetsinsats som är värd ett speciellt erkännande.” Jag ber Sven Henricsson notera att vi moderater inte deltog när det gällde den kaskad av anklagelser som SJ-ledning och SJ-anställda utsattes för under den aktuella perioden. Vi ger i stället i dag inte bara ett speciellt erkännande åt personalen, utan vi uttrycker också tacksamhet för den heroiska arbetsinsats som man då utförde på alla händer, såvitt vi förstår. När det gäller nedläggning av olika banor, bevarandet av riksnätet och tillförandet av investeringar bara till riktigt lönsamma projekt måste Sven Henricsson förstå att det är den enda möjliga för framtiden bärkraftiga filosofin, om vi skall få ett lönsamt, rationellt arbetande SJ. Det går inte att ha kvar banstumpar och bandelar under museala former — det är omöjligt. Skall pengar satsas på SJ, måste de sättas in där det blir det största möjliga utbytet. En del av vad jag nu har sagt gäller även Inlandsbanan. Vi är för Inlandsbanan av olika skäl. Men vi är i dagens läge beredda att säga att även när det gäller den får man på grund av ekonomiska realiteter skynda långsamt.

Herr talman! Vad som gav mig anledning att poängtera personalens roll var att Rolf Clarkson i sitt inlägg förde in just den. Han var ju också angelägen om att betona just rationaliseringarnas betydelse, och det är i hög grad en fråga som rör personalen. Personalkostnaderna är som bekant en betydande del av företagets totala kostnader. När man börjar tala om rationaliseringar är det väldigt ofta just personalen som berörs. Jag skulle precis som Bertil Zachrisson vilja få klart för mig om herr Clarkson menar att man skall ge sig på bemanningen och försöka reducera den. I så fall tror jag att det är nödvändigt att få klart deklarerat var Rolf Clarkson menar att det finns för mycket folk och var man alltså skulle kunna tänka sig att dra in personal. Vår erfarenhet från vinterns problem var ju tvärtom den, att personalförsörjningen var ett bekymmer. När det sedan gäller satsningen på banor som inte längre är så lönsamma skall jag be att få läsa upp vad moderaterna skrev i sin reservation till trafikutskottets betänkande 1978/79:18. Man ville ”understryka angelägenheten av att statens ansvar för underhållet av hela den nuvarande inlandsbanan slås fast och att en fortsatt medveten upprustning av banan sker. Såväl regionalpolitiska som försvarspolitiska skäl talar för detta.

Det resonemanget återkommer gång på gång. Jag fårinte detta att stämma. Nu har moderaterna tydligen ändrat sig. Är det den nya vågen av liberalism som har stimulerat fram denna ändring? Har man ändrat sig sedan man skrev reservationen till 1978/79 års utskottsbetänkande och sedan man förde de diskussionerna?

Herr talman! Nej, vi har inte ändrat oss i dessa frågor, Sven Henricsson. Det är bara så att utvecklingen har varit negativ sedan vi gjorde det citerade uttalandet 1978/79. SJ genererar i dag så stora förluster, att statsmakternas insatser måste koncentreras i första hand till sådana objekt som gör att förlusten minskar och så småningom vänds i vinst. Vi har alltså inte ändrat oss, men vi får, som jag sade tidigare, också när det gäller inlandsbanan skynda långsammare än vi då avsåg. När det gäller personalpolitiken vid SJ skall inte vi moderater tala om hur den i detalj skall bedrivas. Om SJ skall rationalisera genom tekniska anordningar kommer givetvis detta att kunna medföra en minskning av den totala arbetsstyrkan, men det är inte vår uppgift att tala om hur, när och var detta skall ske. SJ befinner sig, såvitt jag vet, i den i och för sig gynnsamma situationen i dag —till skillnad mot vad som var fallet för några år sedan — att man behöver förnya sin organisation, nyanställa folk. Det finns alltså, Sven Henricsson, stora möjligheter för SJ att bedriva både en rationell investeringspolitik och en klok personalpolitik.
Herr talman! Rolf Clarkson säger att man inte har ändrat sig från moderat håll. Jag behöver inte läsa upp citaten en gång till. Det går att läsa dem i protokollet. Av dessa framgår tydligt att när beslutet fattades 1979 var moderaterna mer inställda på att slå vakt om den tilltänkta upprustningen av inlandsbanan — i varje fall i ord. Men i dag är de mer inställda på att driva en hård företagsekonomisk linje. Jag vill också rätta till en sak. Det är inte så, Rolf Clarkson, att förutsättningarna har blivit sämre i inlandsområdet genom de satsningar som har skett. Genom lågprissatsningen har mycket kraftiga ökningar skett när det gäller tågresenärer, och man har fått ökad kapacitet. Genom att vissa bandelar har förbättrats, så att de nu tål ett högre axeltryck, har stora kvantiteter rundvirke kunnat ackvireras som transportobjekt. Detta har förbättrat förutsättningarna. Skulle vi slå in på en linje där vi glömde bort den samhällsekonomiska effekten av investeringarna och stirrade oss blinda på den företagsekonomiska effekten, skulle vi riskera att försämra den trend till en mer lyckosam utveckling för det norrländska inlandet som följt med dessa investeringar.

Herr talman! Jag vill inledningsvis meddela att Anna Wohlin-Andersson kommer att plädera för de tre centerreservationerna — som också inkluderar problemen med inlandsbanan — varför jag ej kommer att beröra dessa reservationer i detta anförande. ”För sent skall syndaren vakna.” Det är ett ordspråk som på ett utomordentligt sätt beskriver socialdemokraternas agerande i järnvägsfrågor. Nu vill man med hjälp av bl.a. en 2-procentig momshöjning öka SJ:s investeringsanslag med hela 460 miljoner utöver de dryga 1,8 miljarder som regeringen föreslår för dessa åtgärder. Men låt mig då påminna socialdemokraterna om hur de själva agerade, när de satt i regeringsställning. Socialdemokratiska kommunikationsministrar prutade regelbundet och kraftigt på SJ:s begäran om investeringspengar. I fast penningvärde ledde detta till att SJ år 1976 fick 20 26 mindre anslag för investeringar än vad man hade 10 år tidigare. En följd av detta var bl.a. dåligt banunderhåll samt att man 1976 hade en tredjedel färre vagnar än man disponerade över 1966. På detta sätt har tågmaterielet blivit allt ålderdomligare. Så tillämpade alltså socialdemokraterna i regeringsställning 1963 års trafikpolitiska beslut! Nu har Bertil Zachrisson mage att raljera över att regeringen tycker om att leka med tåg. Men vad gjorde de socialdemokratiska regeringarna före regimskiftet? Det var då investeringsanslaget sjönk i reala termer. Och det ledde i sin tur till minskningar och till föråldrad rullande materiel. Anser Bertil Zachrisson att det var en framtidsinriktad järnvägspolitik? Efter regimskiftet har riksdagen 1979 fattat ett nytt trafikpolitiskt beslut. Naturligtvis har regeringen på grund av det statsfinansiella läget inte helt kunnat tillgodose exempelvis vpk:s önskemål. Men genom att Fälldinregeringen förra året lade fram ett förslag om att SJ under fem år skulle få en årlig ökning av investeringsanslagen med 5 9 i reala termer, dvs. ca 100 miljoner om året, har SJ för första gången fått en rimlig planeringshorisont. Detta ger SJ möjlighet till investeringar som förbättrar service och säkerhet, samtidigt som rationaliseringar ökar konkurrenskraften när det gäller gods och passagerare. På personsidan har lågprissatsningen redan lett till en 30 procentig ökning av passagerarantalet — att jämföra med en stadig avtrappning under sosseperioden. När här i Stockholmsområdet effekterna av de under Palmetiden beställda, undermåliga pendeltågen blev uppenbara för alla — vad gör då socialdemokraterna? Jo, man försöker kasta skulden på den nuvarande kommunikationsministern. Men orsakerna till problemen under denna och tidigare vintrar finns att söka i den socialdemokratiska tillämpningen av 1963 års trafikpolitiska beslut. Kommunikationsminister Elmstedt har haft den otacksamma uppgiften att söka bringa reda i det konkursbo på SJ-området som sossarna efterlämnade. Den tio år försenade avisningshallen i Älvsjö blir nu äntligen klar i höst. 75 miljoner satsas på omfattande ombyggnader av pendeltågen för att förbättra deras egenskaper vintertid. 40 nya vagnar har beställts, och de börjar levereras nästa vinter. Detta är alltså åtgärder som främst berör Stockholmsområdet. Övriga SJ-kunder kan glädja sig åt att 200 nya personvagnar beställts, varav ett 60-tal redan levererats. Detsamma gäller för övrigt 100 nya motorvagnar, som är avsedda för trafik främst på glesbygdsbanorna. Numera levereras en ny vagn i veckan. Som Sven Henricsson tidigare poängterade levererades inte någon ny vagn under hela 1970-talet före regimskiftet. När socialdemokraterna — tvärtemot tidigare utskottspraxis — nu pläderar för att olika angivna investeringsprojekt skall genomföras, är det betecknande hur storstadsfixerad, för att inte säga Stockholmsfixerad, denna satsning är. Man gör en kort plädering för att 50 miljoner skall satsas på åtgärder i Norrbotten. Nästan hela återstoden av de 450 miljoner som man vill plussa på regeringens anslag med vill man uppenbarligen utnyttja för åtgärder i Stockholmsområdet. Bl. a. förordar man dubbelspårsbygge Älvsjö-Järna, somiså fall skulle påtagligt minska möjligheterna till nödvändiga och mycket angelägna upprustningsåtgärder inom SJ:s område i andra delar av vårt land, exempelvis av Västkustbanan. Enligt min mening är SJ-SL-utredningens förslag om längre pendeltåg i Storstockholms lokaltrafik en förhållandevis billig åtgärd som löser kapacitetsproblemen under hela 1980-talet och sannolikt även en bra bit in på 1990-talet. På så sätt ökar också möjligheterna att finansiera angelägna SJ-investeringar utanför Stockholmsområdet. I sammanhanget vill jag gärna poängtera att regeringen redan utöver det anslag vi nu tar ställning till har anvisat ytterligare 115 miljoner för att ge SJ möjligheter att förbättra sin vinterberedskap såväl i Stockholm som i landet i övrigt. Detta innebär delvis ett tillgodoseende av kraven på bättre vinterberedskap i s-reservationen liksom i vpk-motionen 606. Låt mig i detta sammanhang också ta tillfället i akt att å regeringspartiernas vägnar instämma i Rolf Clarksons och Sven Henricssons komplimanger till SJ:s personal för dess utomordentliga insatser den gångna vintern. Då regeringen inte har för avsikt att höja momsen med 2 96, finns det inga budgetmässiga förutsättningar till ytterligare höjning av investeringsanslaget till SJ, varför jag yrkar avslag på reservation nr 1. När det gäller moderatreservationen finns det egentligen ingen större motsättning mellan utskottsmajoriteten och reservanterna, utan det rör sig närmast om olika uppfattningar om värdet av sådana här tillkännagivanden. Varken riksdag eller regering förfogar ju över några medel att helt eliminera effekterna på SJ:s ekonomi av konjunktursvängningarna. För övrigt kan jag också notera att vissa taxehöjningar redan har beslutats. Jag vill också återge vad utskottet skriver i frågan på s. 17 i betänkandet: ”Mot bakgrund av det statsfinansiella läget, det trafikpolitiska beslutet och den ordning som fastställts för affärsverken slogs i strukturplanen fast att det inte kan accepteras att SJ fortsättningsvis drivs med underskott. SJ skall därför enligt riksdagsbeslutet inrikta sin verksamhet på att senast under budgetåret 1983/84 uppnå full kostnadstäckning och uppfylla det av statsmakterna uppställda förräntningskravet.” Litet längre fram säger vi: ”Det är enligt propositionen synnerligen angeläget att strukturplanen och det av SJ presenterade handlingsprogrammet genomförs konsekvent. Detta förutsätter bl.a. fortsatta och mycket kraftfulla rationaliseringsåtgärder samt fortsatta taxehöjningar och andra prisåtgärder i enlighet med strukturplanens intentioner.” Med detta yrkar jag avslag på reservation 2. Detsamma gäller i fråga om reservation 3 av socialdemokraterna, varför jag nöjer mig med att återge utskottsmotiveringen på s. 19 i betänkandet: ”Föredraganden understryker i propositionen att den anpassning av organisationen som sker bör ses som en viktig del i det handlingsprogram som erfordras för att SJ skall kunna uppnå de för verksamheten uppställda målen. Utskottet delar denna uppfattning och finner under hänvisning till det anförda att motionsyrkandet inte bör föranleda någon särskild åtgärd från riksdagens sida.” Jag yrkar därmed avslag också på reservation 3. När det gäller reservation 4 av socialdemokraterna vill jag bara understryka, att utskottsmajoriteten inte finner någon anledning att frångå uppfattningen att det är SJ som har att träffa dessa avgöranden. Nuvarande handläggningsordning ger enligt vår mening de anställda full insyn och möjlighet att lämna förslag till och synpunkter på föreslagna investeringsobjekt. Under hänvisning härtill yrkar jag även avslag på reservation 4. Vpk-kravet om dubbelbemanning på lok är en typisk förhandlingsfråga som riksdag och regering inte skall lägga sig i. Utskottet anser inte heller att frågan om anskaffning av tre snabbtågsprototyper för praktisk driftprövning påkallar riksdagsbeslut i någon form. Därtill kommer att prov med nykonstruerade snabbtåg ingår i den strukturplan som SJ har utarbetat. Herr talman! Med det anförda yrkar jag alltså sammanfattningsvis avslag på reservationerna 1-4 samt bifall till utskottets hemställan i övrigt i trafikutskottets betänkande 1981/82:22, bortsett från de punkter som berörs av reservationerna 5, 7, 8 och 9.

Herr talman! Jag vet att regeringen har mycket att göra, men låt mig ändå i all stillsamhet konstatera att jag finner det anmärkningsvärt att regeringen, när vi diskuterar SJ som kanske är något av det viktigaste i kommunikationsarbetet, inte är företrädd. Men herr Torwald brukar ju ibland säga ”vi i regeringen”, så jag förmodar att det är till honom man nu skall vända sig. Jag tycker att det är litet barnsligt — herr Torwald är inte ensam om det, andra har haft samma teknik — att försöka springa ifrån sitt eget ansvar genom att börja prata om vad som hände för sex år sedan. Jag accepterar att ni det första året använde det argumentet, men vad som hände före 1976 kan faktiskt inte längre anföras som argument. Vi är beredda att ta vårt ansvar, och jag har flera gånger från denna talarstol sagt att vi har ett visst ansvar för utvecklingen. Men observera att det fanns balans mellan investeringsinsatser och trafikutbud. Det var själva kvintessensen i vår politik. Sedan har vi efter oljeprishöjningar och annat och efter ett nytt trafikpolitiskt beslut varit rörande överens om att satsa på järnvägen. Det är från den plattformen som jag angriper er för att ni inte tar konsekvenserna av de beslut som vi har fattat. Om 1979 års trafikbeslut skall bli realistiskt krävs det investeringar. Det tar inte mer än ett par år, herr Torwald, att göra en ny järnväg. Det skulle ha tagit 2-3 år om ni hade följt riksdagsbeslutet om att bygga ut spåret till Älvsjö-Järna. Då hade det till vissa delar varit verklighet i dag, och man hade klarat en del av pendeltågstrafiken. Rune Torwald säger att Claes Elmstedt tog över efter sossarna. Nej, det hade suttit tre ministrar av borgerlig valör före Claes Elmstedt, och om de hade följt riksdagsbeslutet från 1979 hade det sett helt annorlunda ut. Borgerliga ministrar har emellertid haft en säregen förmåga att strunta i vad riksdagen beslutar, och det är en av orsakerna till att det ser ut som det gör. Men jag hade en konkret fråga till herr Torwald. Det var intressant att konstatera att han i stort sett anslöt sig till herr Clarksons modell för hur vi skall ta oss ur krisen. För herr Torwald finns det egentligen inga investeringar i SJ utöver dem som vi beslutat om och som inte är till fyllest för behoven. SJ går ju ständigt bakåt, herr Torwald. Bortåt 3 miljarder ligger och släpar. Nu ansluter sig alltså herr Torwald till Rolf Clarksons modell, att det bara är genom rationaliseringar och taxehöjningar — prisdifferentieringar, som det heter i herr Clarksons tappning — man skall ta sig fram för att rädda SJ. Det går inte. Investera, och låtsas inte att ni investerar mer än ni gör, herr 3 Riksdagens protokoll 1981182:127-131 Torwald! Pendeltågen i Stockholm kräver en insats på 100 miljoner, om man över huvud taget skall komma i närheten av en förbättrad situation. Ni har satsat 40 miljoner — inte 75, som herr Torwald sade.

Herr talman! Att tala välvilligt om SJ:s behov av mera resurser är en sak. En annan sak är att ställa upp med tillräckliga anslag, och vi menar att det gör inte regeringen. SJ har redovisat vilka eftersläpande behov man har, och dessa sammanhänger med problemen när det gäller anslagen. I fjolårets redovisning heter det exempelvis att lokoch vagnsbristen minskar också driftsäkerheten, för om man har gammal materiel sker ju urspåringar oftare osv. Verkstadskapaciteten räcker inte till vid ständigt behov av reparationer. Vi vet att det blir köer — man klarar inte upp reparationerna. Risken är då att det hela går så fort att man inte hinner göra reparationerna hundraprocentigt färdiga, därför att vagnarna på något vis måste ut i trafik och hjälpa till att klara det hela. Allt detta gäller rullande materiel. Men sedan är det också fråga om spåren. Om vi inte får tillräckligt med resurser vid SJ för att vidmakthålla spåren har vi dels en olycksrisk, dels en försämrad kapacitet då det gäller att avveckla trafik. Här är ju västkustbanan ett typexempel. Det har talats om vikten av att prioritera investeringar som skulle ge något tillbaka till SJ. Hade man haft resurser att bygga ut västkustbanan ordentligt hade man kunnat erövra mycket mer trafik och kunnat skapa ett bättre underlag för företaget. Jag har bara velat nämna för herr Torwald hur angeläget det är att ha en positiv inställning just till ett ökat anslag för statens järnvägars investeringar. Jag har väl några sekunder kvar av min repliktid och vill säga ytterligare några ord. Det gäller snabbtågen. Har herr Torwald, som nu accepterar detta med snabbtågen, sett en verklig finansiell kalkyl som bekräftar vad verksamheten kommer att kosta? Jag har försökt att komma över den finansiella kalkyl som skulle redovisa de verkliga kostnaderna för genomförandet av detta projekt men fått till svar att det är hemligstämplade handlingar, som man inte får ta del av. Under sådana omständigheter försvåras ju en bedömning av projektets angelägenhet.

Herr talman! Jag beklagar också att kommunikationsminister Elmstedt inte har haft tillfälle att delta i den här debatten, för det hade säkert varit bra. Men, Bertil Zachrisson, det tar faktiskt årtionden att rätta till de socialdemokratiska försummelserna på järnvägsområdet under perioden fram till 1976. Det vet var och en att det är ingenting som man klarar av med ett eller annat års horisont. Dubbelspåret Älvsjö-Järna, som Bertil Zachrisson talar om, skulle kosta ungefär 2 miljarder. Om man tar de pengarna av tillgängliga resurser, försvinner motsvarande resurser någon annanstans. Sannolikt hade vi då inte kunnat bygga den förbifart vid Halmstad som vi nu sysslar med. Inte heller hade vi kunnat räkna med någon utbyggnad av Västkustbanan till dubbelspår på vissa delar, som man nu räknar med att kunna göra inom en relativt överskådlig framtid. Av den anledningen menar jag att det är rimligt att i stället vidta den åtgärd, nämligen förlängda pendeltåg, som enligt vad SL och SJ tillsammans har enats om löser kapacitetsproblemen i Stockholmsområdet, åtminstone fram till en bit in på 1990-talet. För tidiga investeringar kostar också pengar och medför att man inte kan göra investeringar på andra ställen som skulle innebära rationaliseringar. Här vill Bertil Zachrisson antyda att vi från regeringspartiernas sida och från utskottsmajoritetens sida — jag tror att jag kan tala också för herr Clarkson — skulle tro att bara avgifter och den sortens åtgärder skulle innebära positiva effekter för SJ. Naturligtvis är det också investeringar. Det är ju bakgrunden till att Fälldinregeringen förra året lade fram för första gången ett femårigt investeringsprogram med säkrad femprocentig årlig ökning i reala termer, just för att ge SJ en möjlighet att göra investeringar på ett sådant sätt att det förbättrar ekonomi, säkerhet och allt sådant. Så några ord till Sven Henricsson. Jag har inte sett någon snabbtågskalkyl, för det är ganska naturligt att det är en kalkyl som skall komma fram sedan de praktiska försöken är gjorda. Då får man se om man skall gå vidare med snabbtågen eller om man skall skaffa andra tåg. För vi är väl överens om, Sven Henricsson, att nya tåg kommer vi att behöva på 1990-talet, när de nuvarande är utslitna?

Herr talman! Ni har i så fall ett utomordentligt originellt sätt att ställa till det efter socialdemokraterna, som herr Torwald säger. Ni gör det tydligen med att på sex år åstadkomma en förlust på 3 miljarder. Det är det sätt på vilket ni reder upp SJ:s situation, en mycket originell metod. Det kommer att ta tid att reda upp det ekonomiska kaos ni har ställt till med, det är däremot utomordentligt sant. Persontrafiken är i kaos vid SJ. Pendeltågstrafiken är i kaos. Godstrafiken får en ständigt minskad marknadsandel, herr Torwald. Förlusterna är större, det har generaldirektören själv bekräftat inför utskottet. Sedan står herr Torwald här och låtsas som om detta skulle gå att reda upp till 1983 84, så som den ser ut i dag! Samtidigt låtsas ni att man inte behöver göra några som helst investeringar. Det finns bara ett sätt att ta sig ur det här, och det är att långsamt men systematiskt återföra SJ till ordningen och att se till att investeringsverksamheten kommer i gång igen. Det har vi lagt fram ett konkret förslag för. Låt mig säga ytterligare några ord till herr Torwald, för han är tydligen dåligt underrättad. Nyss var det fel uppgift om hur mycket pengar regeringen har investerat, och nu säger han att SJ och SL är överens om att förlänga pendeltåget — det kan man göra i stället för att bygga ut järnvägen. Men både SJ och SL avvisar detta som en metod att komma till rätta med problemen och kräver i dag att dubbelspåret Älvsjö-Järna omedelbart byggs, herr Torwald. Det är sanningen.
Herr talman! Jag har faktiskt lyckats få fram en uppgift om att SJ hade två alternativ när det gällde det s.k. höghastighetståget, det var S160 och S200. I gengäld var §160 — som var en modifierad form av S200 — betydligt billigare, enligt de mycket preliminära siffrorna. Nu skulle man som politiker gärna vilja kunna svara på frågan: Hur har ni kunnat gå med på att välja det dyraste alternativet? Har ni prövat det alternativ som hade något lägre kostnad? Men den frågan kan jag inte svara på, därför att regeringen här med öppna ögon utan vidare bestämt sig för ett alternativ i en situation då en rad andra viktiga investeringsobjekt kan vara mycket mera aktuella än detta. Jag skulle till slut vilja nämna lokverkstaden i Hagalund i Solna. Där har man väntat på en tvättanläggning i 30 år, berättas det i ett reportage i Dagens Nyheter häromdagen. I 30 år har man slagits för att få en ny tvättanläggning för loken. Nu i april, 17 år efter det man fick det första löftet, har man fått ett nytt beslut om att en tvättanläggning skall komma till stånd. Vi kan ju inte räkna med att järnvägen skall fungera, när sådana viktiga anordningar som en tvättanläggning i Hagalund får anstå så länge. Det måste bli en bättring i detta avseende. Detta är angeläget inte minst ur arbetarskyddssynpunkt.
Herr talman! Bertil Zachrisson säger att det är ett märkligt sätt att bedriva en aktiv SJ-politik att låta förlusterna öka. Jag vet inte vilka förslag Bertil Zachrisson väckt under de gångna åren som skulle ha reducerat SJ:s förluster påtagligt, jag kan inte erinra mig några. Sanningen är ju att förlustökningen delvis berott på att inte förlusterna kom fram tidigare. Detta hänger framför allt samman med att det finns en möjlighet att under en viss tid bedriva varje företag enligt regeln leva på rost och röta, dvs. att inte investera. Så småningom når man en nivå där nedslitningen har gått så långt att man inte kan klara detta längre, och det är då kostnaderna och annat växer i alltför snabb takt. Det mest besvärliga och avgörande för dagens stora förluster jämfört med vad man räknat med är ju konjunktursvängningarna. Vi har i dag betydligt mindre godsvolym än vi hade under första halvan av 1970-talet. Detta medför ju problem inte bara för SJ:s lönsamhet utan också för lönsamheten hos åkarna och rederierna. De problemen försvinner inte förrän man antingen hunnit anpassa sin kapacitet till en lägre nivå, om den skall bli bestående, eller förhoppningsvis — och det är väl detta vi arbetar för, inte minst genom de aktiva stimulansåtgärder som regeringen i dag vidtar — på nytt fått i gång en ökad sysselsättning och ökad produktion, vilket i sin tur leder till mer transporter. Därmed ökar inkomsterna för alla tre transportgrenarna, sjöfarten, åkerierna och inte minst SJ. Det är möjligt att det är så som Bertil Zachrisson säger att SJ-SL nu har ändrat uppfattning — det händer ju litet då och då. Men jag har inte sett någon plan som anger hur man tänker finansiera dessa investeringar, eftersom de i varje fall inte finns med i en investeringsplan för ett år. Och de kan inte heller inrymmas i socialdemokraternas förslag. Deras förslag innebär ”bara” en ökning med 450 milj.kr. Inom de 1,8 miljarderna finns något dubbelspårbygge inte med, och alltså räcker beloppet inte långt för att bygga ett dubbelspår mellan Älvsjö och Järna. Vad det sedan gäller frågan om snabbtågskalkyler vet jag inte vilka kalkyler eller offerter Sven Henricsson har tillgång till. Men det är väl alltid så, att när man gör ett prov är man i alla fall intresserad av att välja det fordon som man tror är bäst, även om detta skulle vara en aning dyrare.

Herr talman! Riksdagens trafikpolitiska beslut 1979 innebar bl.a. att järnvägsnätet indelades och att landet fick ett s.k. riksnät. I detta ingår affärsbanenätet och vissa banor i det s.k. trafiksvaga bannätet. Vissa banor som då inte infördes i riksnätet skulle efter viss prövning och utredning inom ramen för den regionala trafikplaneringen kunna tas in i ett s.k. riksnät. Investeringar och behövlig upprustning av banor som inte tillförts riksnätet fick i stor utsträckning anstå tills beslut om banans vidare status hade fattats. Det sades vid det tillfället ingenting om att det skulle bli en lång och utdragen väntan på ställningstagande när väl regionala trafikhuvudmän och länsstyrelser gjort sina utredningar och därav föranledda framställningar, som förutsatte ett fortsatt och betydelsefullt utnyttjande av järnvägen i regionens trafikförsörjning. En bandel som inte fördes till riksnätet 1979 var Västervik-Bjärka/Säby. Motioner som väcktes med krav på att denna järnvägssträcka skulle tas in i riksnätet redan då föranledde ingen åtgärd från riksdagens sida, med motiveringen att utredning först skulle ske i regionen och att sedan ett beslut i ena eller andra riktningen skulle fattas. Det kunde accepteras då, men självfallet avsågs inte att det skulle behövas tre fyra år för detta. Inte ens nu är utskottsmajoriteten beredd att fatta något beslut, utan det skall väntas ytterligare, trots att länsstyrelserna i båda länen — Kalmar län och Östergötlands län — gjort framställningar och den regionala trafikplaneringen som utarbetats innebär en absolut förutsättning att järnvägen finns och får spela en stor roll även i fortsättningen. Västervik-Bjärka/Säby-banan är såväl Västerviks som Åtvidabergsområdets länk ut till stambanan. Där bor mer än 50 000 människor. Skulle inte järnvägen bli kvar, får man upp till 10 mil till en vanlig järnvägsstation. Det kan inte vara meningen att det skall vara på det sättet, och det skall inte behöva väntas längre på besked. Så länge ett besked dröjer eftersätts underhållet och tågföringen, och resekomforten blir det dålig ordning på. Det är hög tid att fatta ett beslut, och detta krävs i reservationen nr 6. Jag vill också, herr talman, säga att det är hög tid att sådan handläggning sker att beslut kan fattas också om andra banor för vilka vi i dag har satt frågetecken.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

Herr talman! Om Rune Torwald hade varit kvar i kammaren, skulle jag nu antagligen ha gjort honom ledsen, eftersom jag tänker ta upp Stockholmstrafiken och dess problem. Det finns i debatten om trafikpolitiken anledning att speciellt beröra de problem som finns i landets mest befolkade delar. Vid detta tillfälle rör sig frågorna endast om vad som eventuellt skall göras med den kollektiva trafiken inom ramen för SJ:s verksamhet. En samlad trafikpolitisk debatt, där inte bara järnvägstrafiken belyses och penetreras, skulle effektivare tjäna syftet att skapa en bättre kollektivtrafik. Det blir litet hackigt att en gång behandla vissa vägars vara eller inte vara, en annan gång tunnelbana och bussar, en tredje gång övrig spårburen trafik, osv. Dessutom har utskottet valt att dela upp detta senare avsnitt på åtminstone två olika omgångar. För att något belysa problemen i Stockholmsregionen kan jag inte begränsa mig helt till viss järnvägsproblematik, utan jag kommer också att till viss del beröra frågor utanför betänkandets ämnesområde. Den trafikpolitik som hittills förts i landet som helhet men i Stockholmsområdet i synnerhet gynnar bilismen och missgynnar kollektivtrafiken. Detta har medfört en kraftigt ökad biltrafik på kollektivtrafikens bekostnad, även om biltrafiken över tullarna i Stockholm under de allra senaste åren minskat något. Den begränsade utbyggnad av kollektivtrafiken som skett i länet under senare år har inte motsvarat de höjda behoven utan har i stället resulterat i ökad trängsel. I Stockholms läns landstings trafikkontors yttrande över landstingets kollektivtrafikutredning slås också fast att det inte är kollektivtrafiken som fått mest pengar inom transportsektorn, utan att satsningarna på vägar och andra trafikanläggningar främst gynnat bilismen. Många av Stockholms förortskommuner och länets glesbygder har otillräcklig kollektivtrafik, och de som bor där får långa restider och blir socialt isolerade eller tvingade att — mot sin vilja — använda bilen för arbetsresor eller andra resor, som skulle vara omöjliga eller ta orimligt lång tid i anspråk att genomföra på annat sätt. I länets kärnområden och främst i Stockholms innerstad drabbas människor av buller, avgaser och trafikskador till följd av en ohämmad bilism. Främst barnen hotas och drabbas av allvarliga fysiska och psykiska skador i denna trafikmiljö. Vpk har under många år krävt en helt ny trafikpolitik i Stockholms län, en trafikpolitik som utgår från sociala behov och som bygger på kollektiva färdmedel. Trafikverksamheten måste drivas och planeras med sikte på en helt annan kvalitativ och kvantitativ nivå än den som nu är rådande. Kollektivtrafiken måste byggas ut så, att den klarar av en halvering av biltrafiken över Stockholms tullar och så, att det går att bo i länets glesbygder utan att vara bilägare. AB Storstockholms Lokaltrafik, SL, får inte längre lunka på i de gamla fotspåren med en kollektiv trafikapparat som knappast håller jämna steg med det genom utglesningen ökade trafikbehovet. Också höjda bensinpriser ökar trycket mot kollektivtrafiken. För detta krävs ett program med åtgärder på både kort och lång sikt. Till det senare hör en upprustning och fortsatt utbyggnad av den spårburna trafiken, något som kan underlättas om de principiella riktlinjer och förslag till bidragsformer som bl.a. framläggs i väghållningsutredningens betänkande genomförs. Statsbidrag kan därigenom erhållas för en nödvändig upprustning av exempelvis tunnelbanenätet samt utbyggnad av busstrafiken. Vi har från vpk föreslagit att man, för att underlätta och bygga ut pendeltågstrafiken, bör anlägga ytterligare ett spår mellan Kallhäll och Bålsta samt mellan Älvsjö och Västerhaninge, så att sträckningarna erhåller dubbelspår hela vägen. Vid en satsning på energikombinatet i Nynäshamn — som bör kopplas till en sådan här debatt — bör en utökning av spårkapaciteten till dubbelspår vara aktuell ända till Nynäshamn. Detta skulle underlätta en ökning av frakterna på järnväg och medverka till en minskning av den tunga lastbilstrafiken. För att förstärka spårkapaciteten mellan Märsta och Södertälje bör snarast ett nytt spår anläggas parallellt med de nuvarande. Det skulle möjliggöra en snabb och nödvändig utbyggnad av pendeltågstrafiken i hela länet. Då skulle t.ex. två spår kunna användas i en och samma riktning under högtrafik. Härigenom underlättas en direktförbindelse mellan Stockholm och Arlanda. I samband med utflyttningen av inrikestrafiken från Bromma till Arlanda borde rimligen ett sådant beslut ha fattats. Vänsterpartiet kommunisterna föreslår dessa satsningar på pendeltågstrafiken därför att den utgör en betydande del av den kollektiva transportapparaten i länet. Med en ökad kapacitet skulle den också kunna ta en ännu större del av framför allt arbetsresorna. Utan tvivel är det nu alltför många som reser med egen bil för att komma till och från arbetet. Oftast tvingas de att göra det på grund av en undermålig kollektivtrafik. Det som hände i vintras, med stillastående tåg i Stockholm, Norrland och på andra platser i landet, är i sig ett klart bevis på att hela järnvägspolitiken är i kris. Det är inte bara ett resultat av en dålig, för att inte säga urusel trafikpolitik från de borgerliga regeringarnas sida, utan nedrustningen av kapaciteten och resurserna påbörjades under de socialdemokratiska rege ringsåren. Vad som nu fordras är en kraftfull satsning på kapacitetshöjande åtgärder, och till detta måste det ställas medel. En fortsatt nedrustning skulle medföra så kraftiga ingrepp att en restaurering skulle bli nära nog omöjlig. För Stockholmsområdet innebär detta att det i första hand är spårkapaciteten som måste ökas. När vi konkret kräver att riksdagen skall fatta beslut om förstärkt spårkapacitet mellan Märsta och Södertälje gör vi det för att denna spårutbyggnad på stambanan är en framtida nödvändighet för att man dels skall kunna försörja lokaltrafiken, dels förbättra förhållandena för fjärrtrafiken. Vi har valt att i ett första skede föreslå en utökning med ett spårpar. Vi menar att det är den enklaste och billigaste vägen att väsentligt höja linjekapaciteten. Men vi kan inte, och får inte, stanna vid detta, utan nya spårpar måste också byggas för att man skall kunna öka trafikkapaciteten på andra linjer i länet. Här gäller det att vi i en mycket nära framtid, och då menar jag inom de närmaste åren, höjer kapaciteten så att det blir dubbelspår också mellan Kallhäll och Bålsta och mellan Älvsjö och Västerhaninge. Utredningen om statliga insatser för Stockholmstrafiken tar upp dessa synpunkter och framhåller att detta i och för sig är nödvändigt, men i slutsatserna — vilka tydligt dikterats av sparprogram m.m. från regeringen — anses det som ”praktiskt omöjligt”. Och därmed nöjer sig utredaren. Det är därför viktigt att man redan nu slår fast att dessa åtgärder skall vidtas. Och beslut som innebär att en planering kan komma i gång måste fattas nu. Det kommer ändå att ta många år av bedrövelser för pendeltågsresenärerna att anlägga dubbelspåren. Överfulla tåg, förseningar, låg turtäthet etc. har den påföljden att många föredrar att i stället nyttja bilen som transportmedel. Det finns ett avsnitt beträffande den spårbundna trafiken som utskottet inte tar upp i detta betänkande, och det är frågan om Arlandabanan. Nu faller det sig kanske naturligare att denna debatt förs i samband med behandlingen av frågan om hur trafiken till och från Arlanda skall lösas. Men det går ändå inte att i en trafikpolitisk debatt som rör järnvägstrafiken gå förbi detta. Vi har i vår motion sagt att en spårutbyggnad enligt vårt förslag i ett första skede också skulle möjliggöra att en Arlandapendel kunde sättas in. För detta skulle då behövas en linje framför allt mellan Märsta och Arlanda, utöver det tredje spåret. De kostnader som i olika sammanhang har valsat runt i debatten, på omkring 1,5 miljarder kronor, är inte relevanta i sammanhanget. Det är nämligen inte bara fråga om att en Arlandapendel skulle komma att kosta 1,4—1,5 miljarder kronor, utan vid en sådan omfattande omläggning vinner man många andra fördelar, som inte bara hänför sig till Arlandapendeln. Herr talman! Slutligen bör frågan om utbyggnaden på längre sikt lösas på så sätt att fjärrtågen helt separeras från lokaltågen i länet. Detta skulle innebära separata dubbelspår på hela sträckan mellan Märsta och Södertälje. Ett tredje spår i det första skedet, enligt vårt förslag, skulle där ingå som en given del. Frågan om Flemingsbergs station har behandlats i många trafikpolitiska debatter under årens lopp. Något beslut har ännu inte fattats, och såvitt jag kan förstå kommer det inte heller att göras i dag. Vad man har rätt att kräva, som också vpk i en motion har tagit ställning för, är att denna station måste komma till stånd, och det med det snaraste. Regionens största sjukhus har inte tillgång till en tillfredsställande kollektivtrafik, lika litet som alla de som bori detta förhållandevis stora område. Därför har vpk återigen föreslagit att beslut skall fattas om byggande av Flemingsbergs station, vilket också möjliggörs av den föreslagna spårutbygganden, som jag redan tidigare har talat om. Herr talman! Jag yrkar bifall till de vpk-motioner som rör trafiken i Stockholms län.

Herr talman! Landets järnvägar intar en central plats i det svenska kommunikationssystemet. Det är också det enda totalintegrerade systemet för personoch godstransporter. Landsvägs-, sjöoch lufttransporterna är uppdelade på skilda huvudmän för infrastrukturen resp. själva trafiken. Inget transportslag är det andra likt. Därför är det svårt att göra jämförelser, och därför är också debatten om samhällets insatser, eller brist på insatser, för de skilda transportslagen svår att strukturera. De här svårigheterna är inte minst framträdande när SJ:s bristande lönsamhet kommer på tal. Trafikpolitiska utredningen konstaterade bl.a. att gapet mellan SJ:s kostnader för bannätet och de samhällsekonomiska marginalkostnaderna var proportionellt större än mellan skatteuttaget för vägtrafiken och de samhällsekonomiska kostnaderna för vägnätet. Jämförelsen gällde 1976. Detta innebär att kravet att SJ skall täcka även skillnadsbeloppet leder till samhällsekonomiska effektivitetsförluster, genom att SJ tvingas hålla ett ur samhällsekonomisk synvinkel för högt pris. De här förlusterna bedömde utredningen vara förhållandevis större än de var på vägsidan. De relaterade förhållandena var också anledningen till att utredningen föreslog den avlastning som sedermera ingick i 1979 års trafikpolitiska beslut och som skulle användas till att balansera eventuella förluster vid genomförandet av lågprissatsningen inom persontrafiken. Jag tycker att det finns skäl att antyda dessa skillnader mellan de olika transportslagen, när man diskuterar SJ:s förluster och insatserna för att detta affärsverk skall komma ur krisen och kunna förbättra sin ekonomi. SJ har i sin utredning V 80 framlagt förslag till en ny och effektivare organisation samt en långsiktig plan för dess investeringsverksamhet. Riksdagen har med ledning av denna angett en planeringsram som i reala termer innebär en årlig ökning av de totala investeringarna med 5 96 under en femårsperiod. Härigenom ges SJ större möjlighet än tidigare att långsiktigt rationalisera sin verksamhet. Långsiktiga bedömningar har tidigare försvårats genom endast årliga anslag. reservationsanslag på 1 804 900 000 kr. Utöver de årliga anslagen har SJ erhållit medel till särskilda insatser, såsom vinterberedskap, vissa ombyggnader inom bannätet, m.m. Det är beklagligt eller, riktigare uttryckt, märkligt att vi inte har kunnat uppnå enighet i utskottet om denna rejäla satsning. Socialdemokraterna har reserverat sig för ett med 460 milj.kr. ökat anslag. Detta är i fast penningvärde ett större belopp än den tidigare socialdemokratiska regeringen någonsin äskade för ett helt år till SJ. Vi kan diskutera takten i olika insatser för att investera SJ ur krisen. Vi kan också diskutera om utbyggnad av spårsystemet inom Stockholmsregionen skall utföras osv. Men vissa principer borde man vara överens om, t.ex. att invänta pågående utredningar resp. förhandlingar och att inte gå utöver kapacitetstaket för svensk industri när det gäller att hinna tillverka ny vagnmateriel etc. Det förefaller något övermodigt av socialdemokraterna att kritisera den borgerliga regeringen för att inte ge SJ tillräckliga resurser. Herr Zachrissons salvelsefulla tal rimmar illa med hans forna socialdemokratiska regerings brist på förutseende. Herr Zachrisson bör gå hem och läsa dess historia. Jag har redan gett honom ett exempel att begrunda. Som ytterligare underlag för sin påläsning kan han ta del av den tabell som presenteras i snabbprotokollet.

Budgetåret 1975 77 års budget. 1980/81 är beloppet nästan tre och en halv gånger så stort som det var enligt 1970 års investeringsram i fast penningvärde. SJ får inga framgångar på socialdemokratisk vältalighet — man behöver pengar, och de finns nu i budgeten. Socialdemokraternas reservation skall tolkas — om man är mild i bedömningen — som ett uttryck för dåligt samvete. Bertil Zachrisson kan inte med krav på sanningsenlighet komma och kritisera regeringen för lättsinne. Han kan heller inte vifta bort den socialdemokratiska regeringens ansvar från tidigare år. Det är en flykt från en svart och bister verklighet, som jag förstår att herr Zachrisson har svårt att vilja ta i. Men, herr Zachrisson, ta i den, så kommer herr Zachrisson snabbare ned på jorden, och det går lättare att prata mindre salvelsefullt och mer reellt! Jag ber alltså att få yrka avslag på socialdemokraternas reservationer. Moderaternas reservation är på något sätt märklig. De vill med denna ge sken av att vilja skärpa upp utskottets mening — som sammanfaller med föredragandens — om SJ:s mål att uppnå full kostnadstäckning senast under budgetåret 1983/84. Man bör vara bestämd i kraven på att SJ uppnår sina mål. Men att som moderaterna närmast göra dem ultimativa och sedan beskedligt som sker i reservationen tillägga att SJ bör ges arbetsro utan onödig inblandning i frågor som ligger inom SJ:s beslutsområde rimmar inte särskilt bra. Reservationen bör alltså avslås. I de flesta motionerna i detta betänkande förs fram synpunkter och förslag beträffande bannätet och vissa särskilda bandelar. Den indelning som antogs i 1979 års trafikpolitiska beslut bör ligga fast, liksom de principer som antogs om behandlingen av vissa bandelar, tills ett nytt system kan behandlas av riksdagen. Ett sådant är det förslag som sakkunniga för granskning av 1981 års separatredovisning lämnat. De har i sitt slutbetänkande föreslagit ett nytt driftersättningssystem för SJ:s trafik på det olönsamma bannätet. Utskottet har funnit det angeläget att regeringen på grundval av utredningen och pågående överläggningar med huvudmännen för den regionala kollektivtrafiken gör en samlad bedömning av det framtida riksnätet och återkommer med förslag om möjligt till nästa riksmötet. Därmed tillgodoses också syftet i moderatmotionen 1981/82:1836. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter och avslag på reservationerna.

Herr talman! Det är litet rörande med herr Sellgrens väldiga intresse för historia. Det är naturligtvis intressant i och för sig, men när man använder det som ett sätt att fly från sitt eget nutida ansvar blir det litet skrattretande. Ni har suttit i sex år, och ni har dragit på SJ en skuld på 3 miljarder kronor. Detta är verkligheten. Generaldirektören har själv helt nyligen stått i utskottet och med ”nakna” händer beskrivit detta faktum. Det vore oerhört klädsamt om regeringens företrädare ville berätta för oss hur ni tänker er att ta er ur det här. Vi har från socialdemokratiskt håll i all stillsamhet lagt ett förslag om hur man i varje fall investeringsvägen skall kunna hjälpa SJ ur den här krisen. Men man har inte slagit i något kapacitetstak, herr Sellgren. Vi har på plats med industrin gått igenom vilka förutsättningar den har att göra mera lok och vagnar. Det finns ett kapacitetsutrymme, och vi föreslår för den skull att det skall utnyttjas. Detta är ett sätt att klara SJ ur krisen. Men det är inte det enda — det vill jag gärna säga. Min fråga till herr Sellgren är densamma som till Rune Torwald och Rolf Clarkson: Vilken är metoden? Det som står i budgetpropositionen räcker ju inte. Generaldirektör Furbäck har själv varit i utskottet och bett om mer pengar. Regeringen har avvisat det förslaget. Då är väl ändå herr Sellgren skyldig att tala om vad man skall göra i stället? Är det Rolf Clarksons modell — allmänt uttryckt att rationalisera och prisdifferentiera, dvs. höja taxorna — som är förslaget? Eller på vilket annat sätt, herr Sellgren, skall SJ lyftas ur den ganska bottenlösa kris ekonomiskt sett som SJ i dag befinner sig i? Det är ingen romantik som hjälper SJ, utan det är klara, enkla, konkreta åtgärder.

Herr talman! Detta anförande av Rolf Sellgren var sannerligen ingen särskild framgång, vare sig i sak eller i det bildmässiga utförandet. Rolf Sellgren skall akta sig — med den position han har här i dag — att öppna tvåfrontskrig. Han har inte resurser för det. Han får nöja sig med, tycker jag, att liksom vänsterpartiet kommunisterna, centern och moderaterna rikta in sig på Bertil Zachrisson som företrädare för socialdemokraterna. Han beskriver —i och för sig mycket fängslande — hur man skall kunna investera sig ur SJ-krisen och inte bara ur den utan ur alla andra ekonomiska kriser som det här stackars landet f. n. lider under. Det är bara det — jag får väl hjälpa Rolf Sellgren litet nu — att Bertil Zachrisson rör sig med pengar.

Herr talman! Jag får fortsätta med att säga att Rolf Sellgrens anmärkning mot den moderata reservationen var onödig. Jagtror att det var viktigt att vi - såsom den penninggivande instansen här i landet — med allvar underströk för SJ-ledningen och hela SJ-organisationen att strukturplanen måste innehållas, så att SJ bara med dess hjälp tar sig ur sin besvärliga situation. Samtidigt var reservationen ett påpekande för riksdagen som sådan om att den skall ge SJ dessa möjligheter men inte peta i detaljerna.
Herr talman! För de närvarande kammarledamöterna skall jag be att få visa den bild som inte syntes på bildskärmen. Av den kan man se att det har varit en språngartad utveckling av investeringarna för SJ efter regeringsskiftet. För att försöka komma åt oss som företräder regeringen här i kammaren vänder Bertil Zachrisson på det hela och säger till en början att det är nästan rörande hur vi värnar om historia. Men en mycket viktig del i sammanhanget är att veta bakgrunden till den situation som råder i dag. Den behöver man också veta när man skall diskutera det höga totala underskott som SJ dras med i dag. Bertil Zachrisson säger så här: Ni har dragit på er en skuld på 3 miljarder kronor. Men, Bertil Zachrisson, det är inte riksdagen som driver statens järnvägar. Riksdagen anslår medel till SJ, och SJ är ett affärsverk med krav på sig att bedriva verksamheten med kostnadstäckning och avkastning på kapitalet. Då är inte enbart investeringar det som skall rädda ett sådant företag ur en lönsamhetskris. Det kan tvärtom vara så, att man investerar ihjäl ett företag. Vad som är väsentligt är att man når större andelar på marknaden och att man når en framgång där. På den punkten har SJ haft problem. Under de närmast föregående lågkonjunkturåren har SJ procentuellt tappat lika mycket i fråga om marknader som man har gjort inom godstrafiken på landsväg. Det är alltså delvis en konjunkturfråga. Jag tycker att herr Zachrisson har gisslat SJ tillräckligt mycket här i kammaren i olika avseenden, t.ex. när det gäller vinterförhållanden, så han bör sluta med det och i stället börja att arbeta litet positivt för SJ också. Med de investeringar som SJ får genom den plan som riksdagen har fattat majoritetsbeslut om — tyvärr har vi inte socialdemokraterna med oss — får SJ de resurser det behöver för att klara sin marknadsandel. Det har varit alldeles speciella vinterproblem och konjunkturproblem, men riksdagsledamöter, och Bertil Zachrisson i all synnerhet, må tala sig varma hur mycket som helst — det är inte det som löser problemen för SJ.

Herr talman! Nu står herr Sellgren här i tre minuter igen och berättar om socialdemokratin. Men den här debatten handlar om SJ, herr Sellgren. Jag bad herr Sellgren berätta vad man vill göra för att lösa SJ:s problem. Inte ett enda ord om det! Ni är så skamsna över er egen hantering av SJ att ni ägnar er åt något slags smutskastning av socialdemokratin. Vad är det för dumheter? Ni har varit sex år i regeringsställning, fyra kommunikationsministrar har kladdat på detta, och resultatet är som det är: att SJ går med allt större förluster för vart år som går. Jag tycker det är allvarligt om inte herr Sellgren känner en viss oro inför detta. Herr Sellgren säger att detta inte är riksdagens sak. SJ skall ju sköta det här. Så är det väl inte. Det är riksdag och regering som ger SJ själva normerna för hur man skall klara problemen. Generaldirektören har själv varit i utskottet och omvittnat hur situationen ser ut. Men herr Sellgren kommer med en historieskrivning och anvisar inte hur man skall ta sig ur krisen. Jag frågar en gång till: Vad är metoden? De investeringsförslag som ni har lagt fram räcker inte. Det vet vi ju. SJ har självt begärt ett tillägg till detta och fått tillbaka bara knappt hälften av regeringen. Vad vill ni göra, herr Sellgren? Gäller det rationaliseringar av personalen, taxehöjningar, eller vad vill ni göra? Beskriv detta för oss! Om inte herr Sellgren vill tala om för mig, så tala om för SJ självt — herr Sellgren är ju regeringsansvarig ändå — hur det skall gå till att komma ur den kris som SJ f. n. befinner sig i. Jag vill säga att det är felaktigt att tro att det är SJ självt som har satt sig i krisen. Det är de borgerliga regeringarnas klantiga hanterande av trafikpolitiken och SJ:s investeringsprogram i synnerhet som i hög grad satt SJ i den situation som det befinner sigi. Då är också herr Sellgren skyldig att anvisa de vägar på vilka man skall ta sig ur det elände man nu råkat i — 3 miljarder i förlust. Hade detta skötts på ett riktigt sätt — jag upprepar det, herr Sellgren — hade vi kanske sluppit karensdagar eller något annat. Här har vi ett utomordentligt exempel på vad en slarvig borgerlig ekonomisk politik betyder. SJ är tyvärr ett slående exempel på det.

Herr talman! Jag vill göra kammarens ledamöter, våra åhörare och dem som läser protokollet från den här debatten underkunniga om att den debattyp som tillämpas här av Bertil Zachrisson och det debattklimat som skapas här i kammaren i dessa frågor inte alls återspeglar vårt arbete i utskottet. Där jobbar vi med verkligheten väldigt nära inpå oss. Våra resonemang i utskottet, exempelvis mellan Bertil Zachrisson och mig, är av en mycket mer konstruktiv natur än de vi nu för. Jag måste faktiskt säga att Bertil Zachrisson är skyldig till denna förändring, eftersom han intar en helt annan skepnad i debatten här i kammaren. Det är omvittnat vid varje sådant här debattillfälle. Bertil Zachrisson säger att jag bara har talat historia. Men jag har ju här redovisat investeringsuppgifter — den enorma ökning av investeringar som skett under de år vi har haft en borgerlig regering. Sedan blandar Bertil Zachrisson ihop politikernas uppgift och affärsverkets uppgift. Och han gör det på ett sådant sätt att man kan tro att det bottnar i ren okunnighet. Jag håller emellertid Bertil Zachrissons kunnande något högre än så, men han demonstrerar här en skenbar okunnighet som är häpnadsväckande. Det är inte vi politiker som skall tala om hur SJ skall rationalisera bort t.ex. viss personal eller hur man skall ta itu med taxorna. Det måste vara SJ som tar initiativ till detta. Det ingår också i SJ:s plan V 80 — det vet Bertil Zachrisson mycket väl. Jag säger återigen att Bertil Zachrisson underkänner SJ i alltför hög grad. Han gör sig till något slags överförmyndare. Jag anser att politikernas och riksdagens uppgift är att ge SJ medel att arbeta med. SJ skall alltså arbeta med de medlen, och det är SJ som skall marknadsföra sina tjänster. Det skall inte vi göra. Men där har Bertil Zachrisson gjort ett våldsamt misstag genom att blanda ihop de olika instansernas roller. Det är kanske däri som något av missförstånden ligger här i dag — bortsett från Bertil Zachrissons behov av att på ett särskilt sätt profilera sig i den här debatten. Han är mycket mer verklighetsnära när vi sitter och jobbar med frågorna reellt i utskottet.

Herr talman! Rolf Sellgren säger att Bertil Zachrisson uppträder i en annan skepnad här i kammaren än i utskottet. Jag måste komplettera med att säga att jag har väldigt svårt att känna igen någon av de föregående talarna — om vi nu skall ta det som en utgångspunkt. Herr talman! Jag har en känsla av att det mesta är sagt i den här debatten, så jag skall i mitt inlägg nöja mig med några kompletteringar på en del punkter. Låt mig börja med att kommentera det socialdemokratiska förslaget om en spårinvestering på sträckan Älvsjö-Järna, eftersom den frågan har tagits upp i debatten. Det har ofta framskymtat i debatten att det i första hand är Stockholmsintressen som ligger bakom detta förslag — alltså intresset av att klara Stockholms södergående lokaltrafik. Det är också ett resonemang som utskottsmajoriteten bygger sitt ställningstagande på. Jag vågar påstå att denna spårutbyggnad i första hand behövs för att på sikt kunna klara fjärrtrafiken. Det finns också starka skäl för detta påstående. På det dubbelspår söderut som i dag finns från Stockholms central skall nämligen dels fjärrtågen på dubbelspåret till och från Göteborg, dels fjärrtågen på dubbelspåret till och från Malmö, dels fjärrtrafiken till och från Oslo trängas samman. Utöver detta skall all den pendeltågstrafik som går söderut från Stockholm också rymmas. All denna trafik skall alltså klämmas ihop på ett enda dubbelspår till och från Stockholms central. Det är därför inte underligt att det f. n. är hart när omöjligt att hålla tidtabellerna till och från Stockholms central. När dessa störningar sedan får återverkningar på hela SJ:s tågföring i vad avser fjärrtrafiken är det helt klart att spårutbyggnaden är av riksintresse. Det är därför mycket angeläget att denna spårutbyggnad påbörjas redan nästa budgetår. Jag måste säga, herr talman, att det är minst sagt märkligt att det inte har gått att få enighet i utskottet på den här punkten. Som Bertil Zachrisson redan har påpekat visade den gångna vintern upp en stor provkarta på brister avseende både SJ:s rullande materiel och dess organisation — brister som på en del punkter bör kunna avhjälpas av SJ internt, men även sådana brister som kräver insatser från statsmakternas sida. Låt mig bara peka på några. Jag vill börja med investeringsbehovet. SJ har av regeringen bl.a. begärt ett anslag som för nästa budgetår beräknas till 200 milj.kr. Det är ett anslagskrav som socialdemokraterna anser välmotiverat. Följaktligen stöder vi detta förslag. Regeringen har däremot prutat bort nästan halva detta äskade anslag. Man har också prutat på investeringar som är väsentliga för att klara nästa vinters trafik. Varför har regeringen prutat bort ombyggnad av bangården på Stockholms central och en ny driftverkstad i Hagalund? I stället säger regeringen: Var så god och projektera, men några pengar får ni inte. Varför har man strukit trafiksäkerhetsanläggningen i Hagalund? Varför strök man 60 milj.kr. för ombyggnad av vinterkänsliga pendeltåg? Varför har man strukit 4 milj.kr. till lufttorkningsanläggning för Y1-motorvagnarna? Varför strök man 10 milj.kr. för nya växelkryss, som skulle minska störningarna på den södergående trafiken, och varför strök man 20 milj.kr. till nya snöröjningsmaskiner? Alla dessa investeringar som jag nu har nämnt skulle ha stor betydelse i ansträngningarna för att minska nästa vinters problem, och de hade inrymts i den satsning som socialdemokraterna föreslår i motionen 1894. För att komma till rätta med de rent organisatoriska bristerna inom SJ begär vi att regeringen före nästa vinter återkommer till riksdagen med en redovisning över vilka organisatoriska åtgärder som har vidtagits inom SJ. Vinterns trafikkaos måste rimligen ha gett SJ erfarenhet av var bristerna finns, och vi anser att det är viktigt att riksdagen får en redovisning över de förändringar som krävs för att få en god vinterberedskap. Som vi vidare påpekar i vår reservation 3 är det viktigt, inte minst inom verkstadssektorn, att utnyttja möjligheterna till att ytterligare höja effektiviteten. Vi pekar i reservationen på en rad olika möjligheter. Även i budgetpropositionen påpekar kommunikationsministern att SJ bör ta till vara sina möjligheter till rationalisering och effektivitet. Herr talman! Trots att kommunikationsministern inte är närvarande i kammaren kan jagi detta sammanhang inte låta bli att påpeka att det är minst sagt anmärkningsvärt när man hör att kommunikationsministern efter en kommunal uppvaktning direkt lägger sig i SJ:s interna detaljplanering. Jag tänker då på SJ:s revision av spårläggningsmaskiner — BA-maskiner, som de internt kallas. Här håller man på verkstadssidan som bäst på att lägga upp en rationell hantering av dessa komplicerade maskiner när Claes Elmstedt hoppade in på arenan och medverkade till att detta arbete splittrades upp på flera verkstäder, vilket utan tvivel medför en lägre effektivitet och rationaliseringsproblem, vilket går stick i stäv mot vad som sägs i budgetpropositionen. Jag frågar mig: Tillhör detta verkligen en departementschefs arbetsuppgifter? Jag är övertygad om att man inom SJ har minst lika stor kompetens att klara de arbetsuppgifterna. Slutligen, herr talman, kan jag inte underlåta att något kommentera centerreservationerna 5 och 9 med Rune Torwalds namn i spetsen. Jag gör det också med tanke på att Anna Wohlin-Andersson står härnäst på talarlistan. Jag bortser nu ifrån att det i reservation 5 förekommer ett rent sakfel. Man kräver där att samtliga av SJ nu trafikerade bandelar skall ingå i riksnätet. Det betyder att staten under så lång framtid som över huvud taget kan överblickas skall garantera trafiken på varenda bankilometer där man i dag kör tåg. Inga banstumpar kan nedläggningsprövas, och staten skall ha betalningsansvaret. Denna uppfattning må man givetvis ha i centern. Men i reservation 9 slår man samtidigt fast att 1979 års trafikpolitiska beslut innebar att ett stort antal banor skall bli föremål för prövning när det gäller fortsatt persontrafik. I reservationen skriver man vidare att det fram till den 1 juli 1983 bör finnas god tid att genomföra de ytterligare utredningar som krävs för väl genomtänkta beslut i nedläggningsfrågorna. Detta går ju inte ihop. Och dessa skrivningar står en departementssakkunnig bakom! Jag och Rune Torwald satt med i den utredning som berörs i reservation 9. Där gjorde Rune Torwald ett vederhäftigt jobb. Men menar Rune Torwald allvar med de ställningstaganden han stod bakom i den utredningen kan han omöjligen skriva under reservation 5. Det går inte att samtidigt kräva att alla i dag trafikerade bandelar skall ingå i riksnätet, rustas upp och garanteras trafik, och att man samtidigt den 1 juli 1983 skall börja nedläggningspröva ett stort antal banor. Ni yrkar avslag på det socialdemokratiska förslaget om ökat investeringsanslag. Men skulle reservation 5 vinna riksdagens gehör krävs det de närmaste åren investeringsökningar som går långt utöver vad vi har föreslagit. Har ni inom centern över huvud taget reflekterat över konsekvenserna av ert förslag? Herr talman! Även om vi på vissa punkter är kritiska mot SJ har våra förslag stöd av både de fackliga organisationerna och andra instanser. Jag vill med detta yrka bifall till de socialdemokratiska reservationerna och avslag på reservationerna 5 och 9.

Herr talman! När riksdagen våren 1979 fattade beslut om trafikutskottets betänkande om ny trafikpolitik delades SJ:s spårnät upp i dels ett riksnät, dels vissa bandelar där frågan om fortsatt persontrafik skulle prövas. Mot detta protesterade centern redan då. Vi menade att riksnätet för persontrafik t. v. skulle utgöras av alla de banor som då trafikerades. Vi vidhöll denna uppfattning också i fjol, och gör så även i år. Redan 1979 befarade vi att om en del banor lämnades utanför riksnätet så skulle SJ ta detta till intäkt för att eftersätta underhållet på dessa banor. Detsstora antal motioner som vi i dag behandlar, som gäller upprustning av bandelar i så gott som varje län i vårt land, visar att det fanns fog för dessa farhågor. Lämnade åt sitt öde och gående en oviss framtid till mötes får dessa bandelar inte en chans att visa vilken roll de skulle kunna spela i framtidens transportnät. Med en nedsliten bana, dåliga vagnar och en tidtabell som inte passar stora resandegrupper har dessa linjer små chanser att utgöra det konkurrenskraftiga alternativ till busstrafik och lastbilstrafik som de från regionalpolitiska, energimässiga och servicemässiga synpunkter borde kunna utgöra. Det bästa sättet att förhindra en fortsatt utveckling i denna negativa riktning och ge även dessa bandelar en ordentlig chans att konkurrera är att hänföra alla nu trafikerade bandelar till riksnätet. Denna åtgärd ger dessutom de regionala huvudmännen möjlighet att förutsättningslöst och utan alltför stark tidspress pröva hur de vill lösa sina trafikförsörjningsproblem och om de vill och kan använda sig av järnvägen i sin regionala trafikplanering. Ett exempel på hur fel åtgärden att dela upp järnvägsnätet i ett riksnät och en del utanför detta är bandelen Bjärka/Säby-Västervik. Riksdagsbeslutet berörde de för Östergötlands och Kalmar län gemensamma bandelarna Linköping-Hultsfred och Bjärka Säby-Västervik hamnade i den grupp för vilken ytterligare utredningar skulle göras. I enlighet med riksdagsbeslutet har regeringen gett SJ i uppdrag att utarbeta en plan för upprustning av riksnätet. Riksdagens beslut får därför den effekten att av de båda nämnda bandelarna kommer den ena att rustas upp, medan den andra kan bli nedläggningshotad. Resandeundersökningar visar att bandelen Bjärka/Säby-Västervik har betydligt högre resandefrekvens än övriga bandelar som inte har tillförts riksnätet. Därtill kommer att bandelen har en betydligt högre resandefrekvens än många av de bandelar som har införlivats med riksnätet. På bandelen finns således ett omfattande resande trots att banan f.n. är dåligt underhållen, vagnparken nedsliten och tidtabellen lagd så att den inte passar arbetsoch skolresor. Om de här sakerna förbättras, vilket rimligtvis borde ske om banan tillfördes riksnätet, skulle antalet resande med säkerhet öka ytterligare. Bandelen Bjärka/Säby-Västervik bör därför med det snaraste införlivas med riksnätet. Inlandsbanans speciella betydelse kommer Karin Israelsson senare att beröra. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation 5 på samtliga punkter. Motionsledes har framförts en rad yrkanden om upprustning av skilda järnvägslinjer och bandelar. Från centerns sida hävdar vi att i ett läge med begränsad tillgång på investeringsmedel måste målsättningen vara att skapa en åtminstone godtagbar standard på alla järnvägsbanor framför att öka standarden på ett fåtal trafikstarka bandelar. Mot denna bakgrund anser vi att SJ under de närmaste åren bl.a. måste prioritera den upprustning m.m. av bandelar som motionärerna kräver, eftersom trafiken i annat fall snart måste avvecklas eller hastighetsbegränsningar eller annan försämring av servicen av trafiksäkerhetsskäl tillgripas. På grund av det anförda och med anledning av motionsyrkanden bör riksdagen alltså ge regeringen till känna hur SJ bör prioritera sina banupprustningar under de närmaste åren. Jag yrkar bifall till reservation 7. På s. 34 i trafikutskottets betänkande nr 22 tas frågan om ett nytt driftersättningssystem till SJ upp. Vi centerpartister instämmer i den kritik som såväl föredraganden och 1981 års separatredovisningssakkunniga som utskottets majoritet har mot nuvarande driftersättningssystem. Ett nytt ersättningssystem behövs som så långt som möjligt preciserar de tjänster som staten köper av SJ samtidigt som rationaliseringsverksamhet stimuleras även på de ersättningsberättigade banorna. Vi delar också utskottsmajoritetens uppfattning att det är angeläget att det nya ersättningssystemet kan träda i kraft snarast möjligt. Däremot anser vi att utskottsmajoriteten har för bråttom när den med de sakkunnigas utredningsförslag som grund redan till nästa års riksmöte vill få fram en samlad bedömning av hur det framtida järnvägsnätet skall se ut och hur de regionala huvudmännen vill och kan använda järnvägen inom sina resp. områden.

Med detta yrkar jag, herr talman, bifall till reservation 9.

Herr talman! Jag funderade ett tag över varför kommunikationsministern inte finns här i kammaren när vi behandlar järnvägsfrågor. Men anledningen börjar nu stå klar för mig. Då hade han förmodligen fått svara på frågan varför centerpartisterna i riksdagen har en annan uppfattning än han själv har när det gäller det framtida riksnätet.

Jag håller med om att det riksnät som vi i dag har säkert bör kompletteras med ytterligare bandelar. Men att däremot föreslå att samtliga bandelar under överskådlig framtid skall ingå i ett riksnät, Anna Wohlin-Andersson, kallar jag för ett dubbelspel, som jag inte tror att ni kan mena allvar med, när ni samtidigt begär förslag om hur det framtida riksnätet skall se ut. Det har ni ju krävti reservation 5. Ni har redan slagit fast hur det framtida riksnätet skall se ut. Argumentet att ett bifall till era reservationer skulle hjälpa länstrafikhuvudmännen att lösa sina kommunikationsproblem i framtiden tror jag inte är med sanningen överensstämmande. Ni skapar i stället problem, om ni får gehör för era reservationer. Ett stort antal banor, som i dag inte tillhör riksnätet, har en kostnadstäckning, som inte ens uppgår till 10 26 av de direkta tågkostnaderna. Det är inte rimligt att kräva att länstrafikhuvudmännen i all framtid skall betala för tjänster på ett sådant nät. Denna sak måste prövas ordentligt.

Herr talman! Beträffande det allra sista som Rune Johansson anförde vill jag framhålla att det viktiga för centerpartiet är att de regionala huvudmännen, när de en gång skall göra denna prövning, skall kunna pröva en bana, som är i ett sådant skick att den fortfarande utgör ett konkurrenskraftigt alternativ till busstrafiken. Annars blir denna prövning sned redan från början. I reservation 9 redovisar vi det beslut som riksdagen fattade 1979 och den handläggningsordning som då fastställdes i strid mot centerns uppfattning redan vid det tillfället. I reservation 5 säger vi att vi, även om majoriteten har sin uppfattning, vill ge till känna hur vi anser att man bör arbeta för att ta reda på vilka järnvägar som skall finnas kvar i framtiden. Sedan ytterligare några ord till Rune Johansson beträffande kommunikationsministerns sätt att behandla denna fråga. Bertil Zachrisson sade att borgerliga ministrar har en säregen förmåga att strunta i vad riksdagen har beslutat. Kommunikationsministern har alltså en skyldighet såsom statsråd att följa riksdagsmajoritetens beslut från 1979, men vi centerpartister som är riksdagsledamöter anser fortfarande att vi är oförhindrade att driva den linje som vi drev 1979, 1980 samt 1981 och nu driver 1982.
Herr talman! Jag skall försöka att agera på ett sådant sätt att Anna Wohlin-Andersson känner igen mig från utskottet. Anna Wohlin-Andersson säger att en av funderingarna bakom centerns förslag är att länshuvudmännen skall få avgöra vilka banor som det skall vara järnvägstrafik på. Menar Anna Wohlin-Andersson att det avgörandet skall ske ute i länen? Jag hade för mig att det är riksdagen som fastlägger hur ett framtida riksnät skall se ut. Är det någon annan handlingsordning som ni har gått in för nu? Min fråga är: Kräver ni, som i reservation 5, att samtliga nu trafikerade bandelar i Sverige skall ingå i ett framtida riksnät eller gör ni det inte? Det kan vara bra för kammarens ledamöter att få det till protokollet så att det klart framgår på vilket ben ni står. Sammanfattningsvis, herr talman, måste jag konstatera att centerpartisterna här har trampat i klaveret ordentligt. Sedan hjälper det inte att de försöker smyga tillbaka foten i hopp om att ingen skall ha upptäckt någonting. Det skorrar ändå lika illa, oavsett hur ni försöker.

Herr talman! Ja, Rune Johansson, det kräver vi. Det viktiga för centern är att man använder de upprustningsmedel som man har i dag till att åtminstone bibehålla nuvarande standard även på de banor som hittills varit utanför riksnätet. I annat fall riskerar vi — det har jag sagt förut, och jag säger det igen — att flera av dessa banor blir så dåliga att SJ måste sätta ned tåghastigheten, minska vikten på transporterat gods, dra in tågoch vagnslasttrafik, allt åtgärder som leder till ännu lägre personoch godstrafik, vilket i sin tur leder till att banorna riskerar att läggas ned, innan de fått en ordentlig möjlighet att visa vilken roll de skulle kunna spela i framtidens transportnät. Det är detta som är så viktigt för centern. 1979 sade trafikutskottets majoritet att vid avgränsningen av ett riksnät för persontrafik bör ”hänsyn tas till att riksnätet bör ge anknytning till grannländernas järnvägsnät och att det bör främja en aktiv närings-, regionaloch lokaliseringspolitik och tillgodose totalförsvarssynpunkter”. Vi menar nu liksom då att det bästa sättet att förverkliga dessa mål är just att ta in alla nu trafikerade bandelar i riksnätet. Vad beträffar länshuvudmännen sade utskottet 1979 — jag tror att det var ett enigt utskott — att man skulle fästa det allra största avseende vid hur länshuvudmännen ville ha det med järnvägen inom sitt regionala område.

Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna har under en följd av år fört fram krav om förbättrad service i samband med järnvägstrafiken. Det har gällt förbättrade stationsbyggnader på olika ställen, och det har gällt vissa bestämda och beskrivna områden på själva tågen. Vi har upprepat de här motionerna också i år. Den första handlar om generella förbättringar av den service man kan kräva att kollektivresenärerna på våra järnvägar skall ha. Det har konstaterats tidigare i debatten, och jag tänker inte ge mig in i ytterligare sådana utläggningar, att kollektivtrafiken har ökat kraftigt, att vi har fått en helt annan utveckling än som har varit tidigare, men att det olyckliga beslutet från 1960-talet fortfarande ligger oss i fatet när det gäller kollektivtrafiken på järnvägsnätet. Det har inte minst manifesterat sig i utseendet — eller kanske vi skall säga det dåliga utseendet och förfallet — hos våra järnvägsstationer. Under en tid när man höll på att mer eller mindre avveckla järnvägsnätet i Sverige fick också järnvägsstationerna förfalla. De hölls inte i skick. Väntsalarna och allt som hör till en sådan plats hölls inte i ordning. De svenska järnvägsstationerna är ju välkända för sin tråkighet, tristhet och dåliga komfort. Detta finns beskrivet både i litteraturen och på annat sätt. Med den ökande reseverksamhet vi nu har finns stora behov av att rusta upp järnvägsstationerna igen. Vi har tidigare från vpk:s sida gjort jämförelser med vad man ansett sig kunna kosta på våra flyghallar på olika platser där flygplanen startar och landar. Då tänker jag inte på en sådan plats som Arlanda, som är vårt fönster mot världen. Detta gäller över huvud taget för inrikestrafiken. Där är det en helt annan standard än vad man erbjuder på järnvägsstationerna. Vi har därför upprepat kravet. Jag tycker det är ganska kallsinnigt av utskottet att bara hänvisa till att det är SJ:s sak att inom ramen för sin budget se till att detta blir genomfört. Det är en viktig fråga som berör många människor varenda dag, och den bör enligt vår uppfattning få större uppmärksamhet. Det bör satsas mera pengar på detta än hittills. I samma motion har vi tagit upp komforten på själva tågen. Vi har länge krävt förbättrad service när det gäller servering. Vi har haft olika synpunkter skilda år, men fortfarande kvarstår att på vissa tåg med restider på både två och tre timmar finns ingen möjlighet att få servering eller någon förtäring. Det tycker vi är mycket dåligt. I den mån man inte kan lösa detta med AB Trafikrestauranger och få ambulerande kafévagnar eller liknande har vi föreslagit någon form av kioskservice på tåg. Det är ganska enkelt, fordrar inte så stort utrymme och drar inte så höga kostnader, men det skulle förbättra förhållandet avsevärt för resenärerna. Det är alltså ett viktigt krav som vi tagit upp i vår motion. En annan sak som vi också observerat och som är välkänd för alla som rest med barn på våra svenska järnvägar är den dåliga service som ges barnfamiljer när de åker tåg. Det är i dag många barnfamiljer som åker tåg. Var och en som själv åkt med ett barn, större eller mindre, en längre eller kortare sträcka vet att det är ganska jobbigt och påfrestande. Vi tycker därför att det vore ytterst lämpligt att åtminstone på längre sträckor införa fler barnkupéer, inte bara av den typ som nu finns och som är avsedda mera för spädbarn och vårdare, utan någon typ av utrymme där man kan låta barn i olika åldrar få litet mera plats. Man kan tänka sig att utnyttja utrymmen i de nuvarande förstaklassvagnarna, t.ex. salongsdelar av äldre typ. Man kan plocka bort fåtöljerna och göra det litet mera barnvänligt. Där skulle det finnas möjlighet för barn att vistas på annat sätt än att bara vara hänvisade till sin egen plats, sin egen kupé eller korridorerna i tåget. Detta berör också många människor. Det är som sagt fler och fler som åker tåg, speciellt bland barnfamiljer genom familjerabatt och annat som nu finns. Detta är alltså ett mycket välmotiverat och viktigt krav som jag tycker att utskottet inte behandlat seriöst, utan bara avfärdat med några få rader på samma sätt som övriga förslag från vpk:s sida, i och med att man säger att detta är SJ:s huvudvärk. SJ skall se till att ordna detta inom löpande budgetramar. Denna fråga borde utskottet ta mera fasta på. Nu finns det möjlighet för riksdagen att på ett bättre sätt ta ställning till den och inte bara överlämna den till ett statligt verk. Detta gäller viktiga områden som berör medborgarna väldigt mycket. I detsammanhanget har vi också i en partimotion tagit upp förbättrade möjligheter för handikappade. Här har utskottet skrivit betydligt utförligare och i stort sett hållit med om vad vi har sagt i de här frågorna. Man är dock inte beredd att ta några reella initiativ utan hänskjuter frågan till SJ och säger att SJ har beställt handikappanpassade vagnar och att man först får se hur den försöksverksamheten utfaller. Faktum är att det fortfarande förekommer — vilket jag kan studera då och då när jag åker tåg mellan Uppsala och Stockholm — att handikappade lyfts upp med gaffeltruck och sättsin i godsfinkor för att på så sätt transporteras därför att det inte går att få in rullstolar i vanliga järnvägsvagnar. Detta förekommer också på många andra av våra järnvägssträckor, vilket alla riksdagsmän som reser ganska mycket lätt kan konstatera. Men det är ett förhållande som är under all kritik. Att då bara hänvisa till att man nu har beställt handikappanpassade vagnar och att det kommer att bli bättre — det är ett slag i ansiktet på alla som är hänvisade till sådana transporter, framför allt rörelsehindrade, som ibland måste resa långa sträckor. Det är också ett välmotiverat krav som vi här ställer och som vi tycker att man borde ha tagit större hänsyn till. Med detta vill jag yrka bifall till vpk:s motioner 794 och 1121, som rör service på tågen i allmänhet, bättre barnutrymmen och större hänsynstagan de samt snabba initiativ för att förbättra förhållandena för de handikappade på våra tåg. Slutligen har jag och Tore Claeson tillsammans väckt en motion som har mera lokalt inslag. Den gäller järnvägstrafiken i Uppland, enkannerligen de två huvudbanor som går in mot Stockholm från Uppland, dvs. Uppsalapendeln — Stockholm-Uppsala — och järnvägen Västerås-Enköping och in mot Stockholm. I det senare fallet gäller det huvudorten i södra delen av Uppsala län, nämligen Bålsta samhälle, där det sedan många år är ”tåg förbi”. Det finns alltså inga möjligheter att åka tåg därifrån. Det förekommer en omfattande inpendling till Stockholm just från dessa delar. Människorna där är alltså hänvisade till biltransporter till Kungsängen, varifrån de kan ta pendeln, eller också blir det att åka bil hela vägen, naturligtvis. Kommunen går därigenom miste om en mängd skattepengar, med den utformning som bilavdragen har, vilket man skulle undvika. Och det är naturligtvis framför allt en servicefråga. Ett så pass stort samhälle med en så pass stor resandefrekvens som det här är fråga om är helt enkelt fråntaget alla möjligheter att använda kollektiva trafikmedel. Det har ibland framhållits att man skulle låta SL dra ut sina linjer från Kungsängen till Bålsta för att på det sättet förbättra kollektivtrafiken. Men med den erfarenhet vi har fått under den här vintern, och tidigare vintrar, av trafiksäkerheten med SL:s pendeltåg förefaller det alternativet inte särskilt lockande, när flera av SJ:s ordinarie tåg dagligen och stundligen passerar Bålsta station. Det gäller också i det fallet en serviceåtgärd och en ekonomisk fråga, eftersom en sådan åtgärd skulle tillföra samhället mera pengar. Uppsalapendeln har ju varit uppe till debatt i flera omgångar. De 6-7 milen mellan Uppsala och Stockholm är en av Sveriges tätast trafikerade järnvägssträckor. Sträckan är mycket luckrativ för SJ — den går med mycket stor vinst, eftersom resandefrekvensen är så hög. Jag skall nu inte uppehålla mig vid den senaste vinterns besvärligheter — som det i och för sig kan sägas mycket om. Under i stort sett varje vinterhalvår har det varit mycket stora besvärligheter på denna sträcka, med många och långa förseningar, tusentals förlorade arbetstimmar och annat elände som följd. Där behövs alltså insatser. För detta behövs det naturligtvis pengar, vilket utskottet borde ha tagit ställning till när man där behandlade den här motionen i stället för att också i det fallet enbart hänvisa till att det är SJ:s uppgift att lösa problemen. I motionen har jag slutligen tagit upp ett förnyat krav på att man skall överväga återupptagande av trafik på den nedlagda bandelen Uppsala—Enköping. Det fantastiska har inträffat att skolorna i Enköping har måst ändra sina skoltider — genom att börja en kvart tidigare ibland och en kvart senare ibland — på grund av att lokaltrafiken i Uppland inte klarar av transporterna mellan de två orterna Uppsala och Enköping. Denna fråga har vi tidigare haft uppe och med siffror och på annat sätt visat att reseoch godsunderlaget talar för att man i stället skulle kunna ha en lönsam järnvägstrafik på den sträckan. Beslutet nu om att ändra arbetstiderna för skolorna är ytterligare ett bevis på att de här kraven verkligen är viktiga och har en ordentlig förankring samt att det ligger ett stort behov bakom dem. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till motionen 429.

Herr talman! Jag skall i detta inlägg begränsa mig till de socialdemokratiska krav på järnvägsinvesteringar i Norrbotten som finns med i reservation nr 1. Den inventering som gjorts inom SJ av objekt i Norrbotten avseende både upprustning och omläggning av spår visar att man med relativt kort varsel kan sätta i gång arbeten inom en total kostnadsram av 170 milj.kr., varav 50 milj.kr. under innevarande och nästa budgetår. Det gäller dels upprustning av spår på sträckan Boden-Haparanda, dels linjeomläggningar på sträckorna Bergsträsk-Brännberg, Brännberg-Degerbäcken och Jörn-Älvsbyn. Vi förordar alltså från vår sida att dessa arbeten kommer till utförande och att 50 milj.kr. anvisas för budgetåret 1982/83.

Det är en märklig motivering, när det socialdemokratiska förslaget dels ger SJ bättre förutsättningar att fungera i detta län och i landet som helhet, dels ger en viktig sysselsättning. Därför borde det, inte minst bland länets borgerliga ledamöter, som mycket väl känner till den bistra verkligheten på länets arbetsmarknad, vara möjligt att få stöd för de socialdemokratiska kraven på det här området. Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! I det betänkande som vi nu har att behandla — trafikutskottets betänkande 1981 Säby-Västervik, dels min motion om museijärnvägstrafik på banan Hultsfred-Växjö. Under punkten 1.3 i betänkandet behandlas bl.a. Börje Stenssons och min motion nr 1025, om överföring till riksbanenätet av järnvägslinjen Bjärka/ Säby-Västervik. Det riksdagsbeslut som brukar betecknas som 1979 års trafikpolitiska beslut innebar bl.a., att vissa trafiksvaga bandelar skulle bli föremål för ytterligare utredningar och att transportrådet i samförstånd med de regionala trafikhuvudmännen skall framlägga förslag till lösningar. Vi anser det olyckligt om beslut efter gjorda utredningar skulle onödigtvis förhalas. I det här aktuella fallet torde det stå helt klart att norra Kalmar län och södra delarna av Östergötlands län måste få bibehålla sin järnvägsförbindelse med stambanan. Järnvägssträckan har i och för sig ett naturligt upptagningsområde, som vi också framhåller i motionen, men kan givetvis drivas dithän att resenärerna i praktiken ej kan använda sig av den. Genom ytterligare försämringar av vagnmateriel och tidtabeller, både vad gäller turtäthet och vad gäller anslutningstider till stambanan, kan man befara att resandefrekvensen kan sjunka och därmed äventyra banans existens. Argumenten för kravet på överföring av banan till riksbanenätet är så starka att en onödig förhalning av beslutet därom inte kan accepteras. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 6, mom. 16 a. Låt mig därefter gå över till min motion 1981/82:1413 om museijärnvägstrafik på bandelen Hultsfred-Växjö. Den här motionen har väckt ett stort intresse från många håll. Skulle jag ha skrivit motionen i dag, hade den fått en något annan utformning. Nu vet jag nämligen att det finns långt fler entusiaster när det gäller gamla järnvägslinjer och en annorlunda trafik än den vanliga nyttotrafiken än vad jag kunde ana. Det finns många eldsjälar som vill bibehålla såväl nedläggningshotade bandelar som den gamla lokoch vagnmaterielen. ”SJ borde i samråd med turistnäringen i Kalmar län kunna presentera förslag till en kompletterande museijärnvägstrafik under turistsäsong på bandelen Hultsfred-Växjö”, skrev jag i motionen. Tyvärr försvann vid utskriften av motionen ”Kronobergs län” i denna mening. Jag hoppas att turistintendenten i Kronobergs län ursäktar detta misstag. Intresseföreningen för Växjö järnvägsmuseum är en mycket aktiv förening, som just nu håller på med upprustning av personvagnar. Det gamla ångloket med beteckningen Gp 3042 har man förmodligen helt i ordning vid det här laget. Man samarbetar med Tjustbygdens järnvägsförening i andra änden av banan, och man har långt framskridna planer på olika aktiviteter i sommar. Därmed kan det också konstateras att bandelen Hultsfred-Växjö, som jag tog upp i motionen, var en för snäv begränsning. Hela linjen Växjö-Västervik måste in i bilden. Inom parentes kan jag nämna att det även i Målilla står ett gammalt smalspårigt ånglok och väntar på att bli upprustat för att kunna tas i bruk på förhoppningsvis den här linjen. Det har från vissa håll hävdats att man kan befara ett påskyndande av nedläggningen av en bansträckas persontrafik, om man tillåter kompletteringstrafik under semestertid med äldre vagnar och lok. Jag kan inte förstå annat än att man ökar intresset för banan i dess helhet. Turistintendenten i Växjö har framhållit möjligheten till samtrafik med en av landets äldsta ångbåtar, s s Thor lägga till vid den nya brygga som skall byggas vid flygplatsen vid Öjaby. Kanske finns det bland passagerarna några svenskamerikanare, som kommer hem till sin barndoms steniga Smålandsbygd. Tänk att få byta ut flyget mot ångbåten Thor, som i sin tur lämnar över sina förtjusta turister till ett ångloksdraget tåg. Resan genom det vackra småländska landskapet till Västervik och den vackra Tjustbygden med sin oförglömliga skärgård blir måhända pricken över i för dessa återvändande utvandrare. Låt mig, herr talman, citera tidsskriften Roslags Expressen, som är en tidning för museiföreningen Stockholm-Roslagen Järnvägar.

I dag har vi ett alltmer ökande intresse för våra nedläggningshotade järnvägar. Jag tycker att Kalmar läns turistnämnd har tolkat den frågan förträffligt i ett remissvar till kommunstyrelsen i Västervik. Låt mig därför till sist, herr talman, citera även några rader ur detta brev: ”Många järnvägsälskare finns såväl inom som utom landet och denna skara ökar i takt med järnvägarnas nedläggning. För denna grupp är framförallt mindre järnvägar, som fortfarande trafikeras, ett dragplåster när det gäller kampen om turister. Bandelen Västervik-Hultsfred utgör en bit av den unika bandelen Västervik-Växjö, som är den enda smalspåriga järnvägen i landet med reguljär trafik.

SJ säger att förutsättningarna radikalt har förändrats under den tid som trafikavtalen med museiföreningar har varit gällande. Intresset för att bevara, att visa äldre rullande järnvägsmateriel i drift och att återskapa äldre järnvägsmiljöer har blivit allt större, säger SJ. Vidare, säger man, har f. n. ett tiotal föreningar med anslutning till spåranläggningar och rullande materiel, som kan framföras på SJ:s järnvägar. SJ är därför helt ense med föreningarna om att tidigare gällande föreskrifter inte var anpassade till dagens förutsättningar. SJ har därför omarbetat gällande trafikföreskrifter. Dessa — tillsammans med taxefrågor och ärenden i anslutning till trafik med Med det anförda vill jag, herr talman, yrka bifall till reservation nr 8 liksom till reservation nr 6, moment 16 a, som är fogade till betänkandet, vilket jag tidigare framfört. F. ö. yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Efter Eric Rejdnells inlägg finns det kanske inte mycket mer attsäga. Det omfattade det mesta av utoch invandring, museer, lyrik och en del andra saker. Men trots det skall jag med några ord beröra järnvägslinjen Bjärka/Säby-Västervik, med anledning av en motion som jag tillsammans med några riksdagskolleger väckte under den allmänna motionstiden. Det trafikpolitiska beslutet från 1979 förde över huvuddelen av järnvägsnätet till riksbanenätet. Enligt samma beslut skulle några bandelar utredas och utvärderas, för att man senare skulle ta ställning till vart de skulle höra, om de skulle läggas ner eller om de skulle föras över till riksbanenätet. I det sammanhanget fördes också bandelen Linköping-Hultsfred över till riksnätet, medan bandelen Bjärka/Säby-Västervik hamnade bland de bandelar som ligger utanför riksbanenätet. Dessa båda bandelar har praktiskt taget likartade behov i trafiksystemet och uppfyller samma krav. Det verkar faktiskt som om det är litet slumpartat — åtminstone i detta avseende — vart den ena eller den andra bandelen hänfördes. Av den trafikpolitiska propositionen framgår att bandelar som är betydelsefulla länkar i interregionala förbindelser eller förbindelser mellan primärt centrum och stambanorna bör föras till riksnätet. Antalet resande på banorna skall också vara relativt omfattande, och antalet interregionala resenärer skall uppgå till en viss nivå. Jag vill påstå att bandelen Bjärka/Säby-Västervik uppfyller de krav som finns uttalade i 1979 års beslut. Jag vill nämna att detta har stor betydelse för näringslivet och kommunerna i de berörda områdena. Kommunerna i Västervik, Åtvidaberg och Linköping har vidtagit en serie åtgärder för att redovisa detta, och man har gjort egna utredningar som har redovisats också för transportrådet. Ur regionalpolitisk synvinkel vore det katastrofalt om bandelen inte kunde överföras till riksbanenätet. Den allmänna utvecklingen inom kommunikationsområdet är ju dessutom sådan att det står ganska klart att vi i framtiden i högre grad än nu måste använda de kollektiva och energibilligaste kommunikationsmedlen. Utredningarna om järnvägslinjerna pågår f. n. Men det är angeläget att de blir klara, så att SJ för sin del vet vad statsmaktens beslut innebär och vad man skall satsa på. Det går knappast att anklaga SJ för att inte satsa på de bandelar som nu håller på att utredas. Hur skulle SJ kunna göra det, när ovissheten är total? SJ måste få ett underlag för att kunna göra dessa satsningar, och därför är det angeläget att utredningarna blir klara och presenterade, så att ställningstaganden kan göras om banornas framtida status i järnvägsnätet. Tillsammans med ett antal riksdagskolleger med olika partitillhörigheter har jag väckt en motion, nr 1981 Säby-Västervik skall tillföras riksbanenätet. En liknande motion, 1981/82:1418 med Erik Wärnberg som första namn, föreligger också. Med anledning av motionerna har reservation anförts i utskottsbetänkandet av Birger Rosqvist och Eric Rejdnell. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen nr 6 under momentet 16a.

Herr talman! Jag har tre ”järnvägsstumpar” som jag skulle vilja säga någonting om, och jag skall försöka fatta mig kort. Till att börja med gäller det bandelen Hudiksvall-Ljusdal. Jag har i motionen 1854 föreslagit att den skall överföras till riksnätet samt att det på den skall göras vissa upprustningsarbeten. Jag skall begränsa mig till att motivera varför bandelen Hudiksvall-Ljusdal bör överföras till riksnätet. Om inte en sådan överföring sker, finns risken att denna bandel så småningom läggs ner. Jag menar att det är god samhällsekonomi att behålla de järnvägslinjer, bl.a. denna, som fortfarande finns kvar. Jag har svårt att se det förnuftiga i att exempelvis transportera gods på landsväg från Ljusdal till Hudiksvall eller vice versa, när det finns en järnväg. Jag har också väldigt svårt att förstå varför människor skall tvingas använda personbilar i allt större utsträckning för att resa till någon eller några platser mellan exempelvis Hudiksvall och Ljusdal, när det finns en järnväg. Visst kan man använda den låga resandefrekvensen som ett argument för att lägga ner persontrafiken exempelvis på nämnda bandel. Det argumentet använder som bekant byråkraterna både inom SJ och i kanslihuset. Man kan på så sätt visa att bandelen går med förlust. Men om nämnda byråkrater räknade in energikostnader, vägslitage, miljökostnader och olycksfallskostnader, skulle man få ett helt annat resultat när det gäller avvägningen mellan vägtransporter och järnvägstransporter. Det skulle bli till fördel för att man skulle använda järnvägen. Om man dessutom ändrade turlistorna och anpassade dessa till arbetstider och skoltider, skulle också resandeunderlaget öka betydligt. Sådana här offensiva åtgärder kombinerade med lågprissatsningen samt — inte minst viktigt — bandelens regionaloch sysselsättningspolitiska betydelse motiverar att bandelen överförs till riksnätet. Då blir också bandelarnas fortsatta existens garanterad. I reservation 5 har centern varit vänlig nog att yrka bifall till kravet i den här motionen, och jag vill därför yrka bifall till reservation 5. I motion 596 yrkas på en upprustning av järnvägssträckan Växjö-Västervik. Jag skall kort argumentera för det kravet. Bandelen har betydelse ur regionaloch sysselsättningspolitisk synpunkt. Dessutom visar det sig att det skett en markant ökning av resandefrekvensen på den här bandelen. Vid exempelvis Åseda station har man noterat en 60-procentig ökning av antalet sålda biljetter och en ökning av biljettintäk terna med 2076 trots lågprissatsningen. En annan viktig bit i min argumentation för upprustningen av bandelen är att kommuner, företag och människor i de orter som berörs av banan på senare år allt kraftigare krävt en upprustning. Även här har centern visat sitt intresse och i reservation 7 yrkat bifall till denna motion, och jag har heller inte annat yrkande än om bifall till reservationen. Herr talman! Sist skall jag plädera för motion 781 av Raul Blächer. I den motionen finns två yrkanden: för det första att riksdagen uttalar att Nordmark-Klarälvens Järnvägar AB inte bör tillåtas riva upp järnvägsrälsen mellan Deje och Karlstad och för det andra att riksdagen hemställer hos regeringen om åtgärder, så att godstrafiken kan utvecklas och persontrafiken återupptas på järnvägen Karlstad-Hagfors och att denna järnväg moderniseras. Nu säger utskottet att regeringen gett länsstyrelsen i Värmland i uppdrag att utreda förutsättningarna för att återuppta personoch godstrafiken på NKIJ-banani dess helhet. Uppdraget skall skriftligen redovisas till chefen för kommunikationsdepartementet senast den 1 maj 1982. Detta är i och för sig bra, men det ger ju inga garantier för det som föreslås i motionen. I sammanhanget bör påminnas om att Chalmers tekniska högskola på uppdrag av bl.a. Forshaga kommun gjort en utredning och kommit fram till vissa positiva slutsatser om exempelvis återupptagande av persontrafiken mellan Hagfors och Karlstad. Nämnas bör också att namninsamlingen våren 1981 resulterade i över 8 000 namnunderskrifter, där kraven var att godstrafiken på banan skall utvecklas, att järnvägen skall moderniseras och att persontrafiken återupptas. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till motion 781 av Raul Blächer.

Herr talman! Först till Sten-Ove Sundström: Han efterlyste i sitt anförande satsningar på järnvägsnätet i Norrbotten. Jag kan meddela honom att regeringen i dag har beviljat 53 milj.kr. just för det ändamålet. Den bön Sten-Ove Sundström riktade till regeringen effektuerades alltså snabbt och med råge. Till Arvidsjaur har ett fredsförband lokaliserats. Där utbildas värnpliktiga från hela landet, men till mycket stor del kommer de från Norrbottens län, Västerbottens län och Jämtlands län. En förutsättning för att utbildningen av de värnpliktiga skall ske friktionsfritt är att deras transporter till och från utbildningsorten sker så rationellt som möjligt. Diskussioner om ett flygfält i nära anslutning till fredsförbandet pågår och har pågått ända sedan planeringen av den nya verksamheten påbörjades. Av skilda orsaker har man inte i dag kunnat realisera byggandet av ett flygfält. Lokaliseringsoch ekonomifrågor har exempelvis inte kunnat lösas. Planeringsarbetet fortskrider och bör så göra. Behovet av transporter kvarstår för de värnpliktiga som bor så till att de i dag inte kan utnyttja eller inte ens i framtiden kan nyttiggöra sig en flygförbindelse, utan där transporterna får ske med buss eller med egen eller förhyrd bil. Inlandsbanan är där en befintlig resurs, som borde kunna utnyttjas på ett betydligt bättre sätt. Inlandsbanan, med sina tvärbanor mot stambanan, ger i dag goda förutsättningar för förbindelser med ett stort antal orter i Sverige, inte minst i den region där Arvidsjaurs fredsförband har sitt verksamhetsoch upptagningsområde. I dag ingår i riksnätet bandelen från Östersund till Storuman, men Inlandsbanan slutar inte i Storuman utan fortsätter mot Arvidsjaur och Gällivare. Där håller sträckan mellan Slagnäs och Arvidsjaur på att rustas upp. 5 milj.kr. kommer här till stor nytta, och arbetet skall vara slutfört 1982. Men för sträckan mellan Slagnäs och Storuman finns det också ett stort behov av upprustning, och av arbetsmarknadsmässiga skäl vore det en väl förankrad åtgärd att skapa arbetstillfällen genom satsningar på upprustning av den bandelen. Stora kostnader har nedlagts vid tillkomsten av Inlandsbanan. Transport av timmer, malm, torv och flis kan ge god ränta på det nedlagda kapitalet. Tyvärr fick vi inlandsbor uppleva den medvetet drivna trafikpolitik som hotade hela Inlandsbanans existens. Den utvecklingen har nu vänt, och vi hälsar detta med glädje. De satsningar på rekreation och turism i dessa områden som har skett och sker kräver också goda förbindelser och kommunikationer. Ett markant ökat användande av Inlandsbanan som kommunikationsled har förmärkts de senaste åren. Detta har åstadkommits genom rabattsystemets utformning och en viss ändring av turtätheten till fördel för de resande och dem som bor längs Inlandsbanan. Men här finns åtskilligt mer att göra. I motion 1981/82:1392 har Stina Eliasson och jag tillsammans med Eivor Nilson och Filip Johansson pekat på förhållandena i Arvidsjaur när det gäller behovet av goda kommunikationer. Här ser vi motionärer det som ett stöd för de länshuvudmän som har att ansvara för kollektivtrafiken om bandelen Storuman-Arvidsjaur-Gällivare tillförs riksnätet. Skall man effektivt utnyttja Inlandsbanan måste man se till att den i hela sin längd ges samma förutsättningar att fungera. Detta gäller även de tvärförbindelser vi tagit upp i vår motion. Utskottet har uppmärksammat vårt yrkande och de speciella skäl som talar för en anpassning av persontrafiken till och från Arvidsjaur och hänskjuter den frågan till de regionala trafikhuvudmännen. Men utskottet fullföljer inte sin inställning genom att föreslå det stöd det skulle innebära att låta dessa bandelar ingå i riksnätet. Att ett sådant uttalande skulle hindra en fortsatt planering för att lösa flygplatsproblemet — vilket har framförts i den lokala debatten — finns det inget fog för att påstå. Resandeströmmen till och från Arvidsjaur utgörs inte enbart av sådana som kan nyttiggöra sig flyget som kommunikationsmedel, utan järnvägen är här ett bra alternativ ur många synpunkter. Därför ser vi det som nödvändigt att ta till vara de resurser som redan finns och som kommer att behövas. Våra yrkanden rörande anslutning till riksnätet finns med i reservation 5 tillutskottets betänkande. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationerna 5 och 7 av Rune Torwald m.fl.

Herr talman! Vi socialdemokratiska ledamöter från Värmland har i motioner också i år aktualiserat en rad åtgärder, som är angelägna av såväl trafikpolitiska som sysselsättningspolitiska skäl. Värmland har nämligen aldrig tidigare upplevt en så allvarlig sysselsättningskris som nu. Sålunda noteras vid de värmländska arbetsförmedlingarna över 8 000 arbetssökande, som har att konkurrera om ett par hundra lediga platser. I det läget gäller det att ta till vara varje upptänkligt tillfälle att skapa meningsfull sysselsättning för dessa människor. Och kan sysselsättningen kanaliseras till arbeten som skapar värden för framtiden, är ju detta dubbelt så positivt. I detta syfte har vi föreslagit att SJ, tillsammans med SJ-anställda i Värmland, skall göra en inventering och kartläggning av behovet av nödvändiga investeringar när det gäller järnvägsnätet och SJ tillhöriga byggnader i Värmland, för att man därigenom skall få fram angelägna projekt som lämpligen skulle kunna genomföras i form av beredskapsarbete. Vi har därvid pekat på bl.a. de många eftersatta behov som finns och som, om de tillgodosågs, skulle kunna ge många sysselsättningstillfällen. Samtidigt skulle dessa vara motiverade ur trafikpolitisk synpunkt. Således kan t.ex. nämnas att flera bandelar — bl.a. bandelen Arvika-Mellerud — är så nedslitna att hastigheten på tågen har måst sänkas, med längre restider och därmed sämre service för allmänheten som följd. Samma förhållande gäller Inlandsbanans Värmlandsdel. I detta avseende har man visserligen beslutat om AMS-medel på totalt 5,7 milj.kr., att användas under en fyraårsperiod på framför allt delen Nässundet-Storfors. Men man skulle behöva disponera anslaget under en kortare tid och därmed få en snabbare upprustning. Kravet på ett anslutningsspår mellan Bergslagsbanan och Inlandsbanan vid Herrhult är nu angelägnare än någonsin. Förutom att därigenom skulle skapas många sysselsättningstillfällen, skulle också trafiken från Ludvika och Bergslagen ner mot Kristinehamn väsentligt underlättas. Vi har också i en motion som lämpligt sysselsättningsobjekt pekat på elektrifiering av såväl Inlandsbanan, bandelen Herrhult-Kristinehamn, som Fryksdalsbanan mellan Kil och Torsby. En sådan åtgärd skulle ge många arbetstillfällen, samtidigt som de aktuella bandelarna skulle bli såväl attraktivare och miljövänligare som effektivare. Även stationshus och övriga SJ-fastigheter som är nedslitna och som skulle behövas snyggas upp och målas är lämpliga objekt när det gäller beredskapsarbeten. De här kraven på en inventering av lämpliga sysselsättningsobjekt har avvisats av utskottsmajoriteten, medan de har tillstyrkts i den socialdemokratiska reservationen nr 4, som jag härmed ber att få yrka bifall till. När det gäller Inlandsbanan i dess helhet kommer enligt utskottet upprustningen att fortsätta, och man räknar med att investeringarna skall öka från nuvarande 25 milj.kr. till 28 milj.kr. per år på grund av att investeringsvolymen skall bibehållas i fast penningvärde. Det är angeläget att en viss del av detta belopp kommer de södra delarna till godo, inte minst på grund av den ökning som skett då det gäller såväl godstrafiken som persontrafiken på den aktuella sträckan. Detta har också mycket stor betydelse för verksamheten i Kristinehamns hamn, där en mycket stor del av produkterna från närbelägna industrier i bl.a. Hällefors, Storfors och Filipstad utskeppas. En annan fråga som vid många tillfällen varit föremål för behandling i denna kammare gäller verksamheten vid NKIJ-banan mellan Karlstad och Hagfors samt ett eventuellt återupptagande av persontrafiken. En utredning görs f. n. av länsstyrelsen i Värmland. Jag skall inte här och nu föregripa resultatet av den. Jag vill dock redan nu — oavsett vad slutresultatet blir — understryka vikten av att det inte kommer att ges något tillstånd att riva upp rälsen. Om inte annat så är banan nödvändig av beredskapsskäl. Och ingen vet heller vad framtiden för med sig då det gäller den bilburna trafiken. Jag vill sluta med att beröra ytterligare en sak. Vid ett besök på bl.a. SJ-verkstaden i Kristinehamn häromdagen gjordes jag uppmärksam på de effekter som den knappa tillgången på personal kan få. Två stycken järnvägsvagnar lastade med gods stod uppställda i verkstaden sedan flera dagar tillbaka och kunde inte åtgärdas på grund av bristen på reparatörer. Militärtjänstgöring och sjukdom förde med sig att verksamheten inom detta viktiga serviceområde inte kunde hållas i gång, med påföljd att vagnarna måste stå i verkstaden i flera dagar. Jag kunde inte låta bli att undra vad såväl avsändaren som mottagaren av det inneliggande godset fick för intryck av SJ som befraktare. Är liknande förhållanden vanliga är det kanske inte så underligt om SJ har svårt att vara konkurrenskraftigt då det gäller styckegodset, och här undrar jag verkligen om inte snålheten bedrar visheten. Enligt personalen skulle utan vidare ytterligare tre till fyra man kunna beredas arbete vid vagnverkstaden i Kristinehamn, och då skulle också servicen av lok och vagnar kunna ske på ett snabbt och effektivt och för alla parter tillfredsställande sätt. Här kan jag knyta an till vad jag sade inledningsvis om sysselsättningsläget i Värmland. Det finns alltså angelägna arbetsuppgifter, och utanför verkstadsväggarna går hundratals arbetslösa, som samhället har ansvaret för att försörja. Det gäller bara att foga samman kuggarna — och sedan bestämma sig ur vilken ficka betalningen skall ske.

Herr talman! Under ett antal år på 1970 och 1980-talet har vänsterpartiet kommunisterna tagit upp frågan om det s.k. Södraeländet i Södertälje och lämnat förslag till lösningar på problem i samband med omstigningar och plattformsoch tågbyten vid Södertälje Södra järnvägsstation. Flera utredningar och konkreta förslag har visat att problemen går att lösa med ganska enkla tekniska medel till rimliga kostnader. Lösningarna har dock 5 Riksdagens protokoll 1981/82:127-131 uteblivit, närmast på grund av prestigehänsyn. Statens järnvägar och Stockholms Lokaltrafik har inte kunnat enas om olika praktiska, tekniska och framför allt ekonomiska frågor. Ett stort antal människor — trafikanter — har blivit lidande av detta. Nu har det under den vinter som varit, trots — eller skall vi säga tack vare? — alla besvärligheter med pendeltrafik i vintersnö, visat sig att det går mycket bra att låta pendeltågen Märsta-Södertälje Södra gå ner till Södertälje central. Vändtiden vid Södertälje Södra har redan tidigare gjort detta möjligt, men först då det blev stor brist på motorvagnar upptäckte ansvariga hos statens järnvägar vad personalen och vpk länge försökt att få SJ-ledningen att förstå. Likaså blev det plötsligt möjligt att koncentrera trafiken mera till plattform 3 och spår 5, vilket har inneburit att man — precis som vi så många gånger krävt — slipper omstigningar till annan plattform med alla de olägenheter som det innebär. Nu har statens järnvägar och Storstockholms Lokaltrafik äntligen kommit överens om åtgärder, som innebär att hittillsvarande omstigning vid Södertälje Södra för färd till eller från Södertälje central till större delen kan elimineras. Vidare blir det vissa växeloch signalförändringar, förlängningar av plattformar och plattformstak, regnskydd och plattformsskyltar. Omläggningen genomförs nu om ca en månad — innan ombyggnadsarbetena hinner färdigställas — vilket också visar hur rätt personalen med praktisk erfarenhet, vpk och tusentals resenärer har haft i sin kritik och sina förslag. Herr talman! Vi noterar detta som en framgång för opinionen, som — trots att riksdagsmajoriteten under flera år inte velat ta ställning för en sådan förbättring — nu har fått igenom sina krav. Övrig upprustning av stationen vid Södertälje Södra — som man från ansvarigt håll i många år ansett befogad och angelägen — finns inte heller i år upptagen i några planer för den närmaste tiden. Utskottet avstyrker nu liksom under flera år tidigare vpk-motionen om att en omfattande upprustning och ombyggnad av Södertälje Södra järnvägsstation snarast bör komma till stånd. Förhållandena vid Södertälje Södra är i stort sett desamma nu som för över 50 år sedan, trots den mångdubbling av persontrafiken som har skett. För varje år som går utan att en omfattande upprustning och ombyggnad kommer till stånd förvärras och försvåras förhållandena för många trafikanter. Särskilt behovet av upprustning och handikappanpassning av förbindelserna till och från perrongerna kräver, enligt vår mening, snabba åtgärder. Säkerhetsanordningar vid passering av spåren med barnvagn saknas, och trånga utrymmen över huvud taget utgör betydande säkerhetsrisker vid den trängsel som råder vissa tider på dygnet. Riksdagen bör därför, som föreslås i motionen, besluta att uppdra åt regeringen att snarast lägga fram förslag om en omfattande upprustning och ombyggnad av Södertälje Södra järnvägsstation. Herr talman!

Där motiverades utförligt fördelarna med en sådan utökning bl.a. med hänsyn till boende i Nykvarn, till värnpliktiga och personal vid Ing. 1 och boende i Geneta, Ronna och Hovsjö kommundelar i Södertälje. Detta förutsätter att stationen i Almnäs åter tas i bruk och att stationer eller hållplatser upprättas i närheten av Tvetaberg och Ishallen. Motionsförslaget avslogs av riksdagsmajoriteten våren 1981 utan några egentliga motiveringar. Frågan är emellertid lika aktuell i dag liksom frågan att utsträcka lokaltrafiken vidare mot Strängnäs-Eskilstuna, från Gnesta mot Flen och från Södertälje Södra mot Nyköping.

Det område som skulle komma att beröras har hundratusentals invånare och många som pendlar till och från Södertälje i sina arbetsresor, men som nu oftast är hänvisade till att förflytta sig med bil. Herr talman! Förslagen i motionerna 1013 och 1014, som jag nu har uppehållit mig vid, tillgodoser också i allt väsentligt förslagen i motion 1400 från Larz Johansson, centerpartiet, om ökad spårbunden kollektivtrafik i Södermanlands län och i Pär Granstedts och flera andra centerpartisters motion 593 om pendeltågstrafiken inom Stockholmsregionen.